ES , d 3 Ed = rörande krigsmate Herr talman! Vi har här att behandla ett betänkande från utrikesutskottet S rielexport med anledning av en proposition från regeringen som berör frågan om inrättandet av en parlamentarisk nämnd för diskussion av olika krigsmaterielärenden. Jag vill inledningsvis kortfattat beröra den svenska krigsoch försvarsmaterielexporten i dess allmänna drag. Det kan då vara av visst värde att påpeka att det råder en tämligen bred politisk enighet om principerna för och också om värdet av den svenska krigsoch försvarsmaterielexportpolitiken. Efter ett antal parlamentariska utredningar och ett antal behandlingar i riksdagen har vi uppnått enighet om de lagar och andra regler som styr tillståndsgivningen i samband med den här exporten. Vi har under senare år egentligen inte haft några omfattande tvister angående hur dessa regler skall tolkas i olika enskilda situationer och ärenden, som ytterst regeringen har att fatta beslut om. Jag tycker att det också har funnits en betydande kontinuitet i det sätt på vilket regeringar av olika partipolitisk sammansättning och färg har handlagt de ibland ganska intrikata ärenden som kan förekomma på krigsmaterielexportområdet. Export av försvarsoch krigsmateriel kan synas vara en ganska liten fråga. Det handlar om siffror som motsvarar väsentligt mindre än 1 26 av den totala svenska exporten. Det är således inte en fråga av vidare nationalekonomisk betydelse. Om vi ser på frågan i ett internationellt perspektiv, finner vi att Sverige svarar för en närmast försumbar andel av den internationella handeln med krigsmateriel. Ändå är denna export och denna politik viktig för Sverige, och den förtjänar därför den debatt som den ägnas i dag. Den försvarsmaterielindustri som finns i Sverige har byggts upp under lång tid för att tillgodose det svenska försvarets behov av olika typer av krigsmateriel. Denna försvarsmaterielindustri är en väsentlig säkerhetspolitisk tillgång, och bevarandet och utvecklandet av olika delar av denna industri är därmed också någonting som ingår i våra säkerhetspolitiska strävanden och som jag tror att vi alla, efter varierande förmåga och vilja, arbetar för. Försvarsmaterielindustrin spelar en stor roll när det gäller vår förmåga att bygga upp ett försvar som är anpassat efter våra nordiska och efter våra neutrala förhållanden. Den ger vårt försvar en egen profil. Den ger oss ett betydande oberoende när det gäller försörjningen av försvarsmateriel. De vapen som utvecklas och tillverkas för Sverige skall självfallet vara tillgängliga även för andra länder i liknande situationer, och det är här exporten och dess värde kommer in. Förenta nationernas stadga ger alla dess medlemsstater en klar och tydlig rätt till självförsvar och till användande av militärt våld för att värna sina olika 77 territorier. I detta syfte har varje nation rätten att sätta upp ett nationellt försvar, och det är ganska självklart att försörjningen med materiel till dessa nationella försvarsstyrkor är någonting som i olika situationer också bidrar till en internationell stabilitet. Svensk försvarsmateriel har i dessa sammanhang betydande fördelar. Det är försvarsmateriel som är utvecklad för ett värnpliktssystem av svensk karaktär, inte för något supermaktsförsvar. Det har betydande politiska fördelar. En nation som köper försvarseller krigsmateriel av Sverige kan aldrig ses som ombud för en supermakt i området i fråga och kan knappast heller ses som bärare av aggressiva avsikter gentemot sin omvärld. Genom att därför upprätthålla en viss export kan vi faktiskt ge ett positivt bidrag till stabiliteten och till ansträngningarna hos de nationer som försöker bygga upp självförsvarsstyrkor att göra det på ett sätt som så litet som möjligt bidrar till spänningar och till konflikter. Exporten har självfallet också en ekonomisk betydelse för Sverige och för de företag som är involverade i denna produktion, främst för de avdelningar i dessa företag som svarar för denna tillverkning. Det ger dessa företag möjligheter att i dag upprätthålla en utvecklingskapacitet och en produktionskapacitet som gör att de i morgon kan möta olika krav från det svenska försvaret. Vi har haft en period då svenska utvecklingsoch produktionsbeställningar på försvarsmaterielområdet har minskat, och i det sammanhanget har exportens betydelse för att upprätthålla denna kompetens blivit mera betydelsefull. Vi står inför ett skede med betydande försvarsindustriella omställningar. Exportens roll när det gäller att lösa dessa problem får aldrig och kommer aldrig att vara avgörande, men den kommer heller aldrig att vara försumbar — den är en faktor vi måste ha med. Propositionen berör inte så mycket dessa mera grundläggande frågor, men jag ville ändå säga detta, därför att det är den nödvändiga bakgrunden till de konkreta beslut som vi skall fatta. Det finns och kommer alltid att finnas utrikespolitiska problem förknippade med exporten av krigsmateriel. Vi vill från svensk sida aldrig genom vår exportpolitik försätta oss i en situation där vi direkt eller indirekt blir eller ses som indragna i olika typer av konflikter. Det är därför som vi har ett system med en utomordentligt noggrann prövning av varje enstaka affär. Det är också därför som vi har ett politiskt samråd över partioch över blockgränser och mellan regering och opposition när det gäller de viktiga ärenden som kommer upp på detta område. Regeringsformen, vår grundlag, anvisar ett organ för samråd i utrikespolitiska frågor mellan regering och riksdag. Detta organ är utrikesnämnden. Den skall konsulteras av regeringen före avgöranden i viktigare utrikesärenden. Det har under senare år utvecklats en praxis enligt vilken vissa typer av krigsmaterielärenden föredras av regeringen inför utrikesnämnden, och jag tror att denna praxis har fungerat på ett ganska tillfredsställande sätt. Det kan, som anförs i propositionen, finnas skäl att fördjupa detta samråd. Enligt vår mening i reservationen kan denna fördjupning av samrådet bäst ske inom utrikesnämndens ram. Därmed bygger man på existerande Nr 49 samrådsformer, och därmed skapar man ej de problem för framtiden som S 2 Onsdagen den enligt vår mening är förknippade med propositionens och utskottsmajorite 12december 1984 tens förslag. Det kan vara värt att framhålla att den åsikt som nu är reservanternas tidigare också var socialdemokraternas, men det har inträffat Insyn och samråd en vändning i frågan. Sådant förekommer, och det ankommer väl framför allt rörande krigsmatepå dem som gjort vändningen att också redovisa motiven. rielexport Vi däremot står kvar vid en mycket stor tveksamhet mot att lägga in olika typer av parlamentariska beredningsorgan mitt inne i regeringskansliets arbete, vilka skall bereda de ärenden som regeringen har att besluta om och som regeringen har att ta det fulla ansvaret för. Vi tror att den föreslagna ordningen riskerar att skapa långt fler problem av konstitutionell och av praktisk art än som löses genom den när det gäller insynen i krigsmaterielexportärenden. Det här kan försvåra handläggningen av olika ärenden, det kan fördröja beslutsprocessen i olika sammahang, det kan öka riskerna för skilda typer av politiska konflikter. Jag tror dessutom att vi måste inse den risk för ytterligare krav att man skall inrätta detta slag av samrådsnämnder, mitt inne i regeringskansliets beredningsarbete, som ligger i att man nu etablerar ett sådant här organ av en alldeles ny typ. Den väg som vi —- moderata samlingspartiet och folkpartiet — anvisar i reservation 1 innebär att man skulle ha gått vidare på den väg som utrikesnämnden öppnar. Jag vill avslutningsvis bara notera att det är en väg som, såvitt jag kan förstå av det material som har ställts till utskottets förfogande genom propositionen och genom de föredragningar vi har fått, de facto inte har prövats i det tidigare arbetet, utan arbetet har uteslutande varit inriktat på att skapa olika typer av parlamentariska organ mitt inne i regeringskansliets beredning av ärendena. Jag tror att det är en principiellt tveksam väg — jag tror att det är en väg som kan leda till praktiska problem. Jag hoppas att så inte är förhållandet, men jag ber i alla fall att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Från vpk:s sida ser vi förslaget i propositionen om en rådgivande nämnd i krigsmaterielexportärenden som ett positivt tecken. Detta är någonting som vi länge har krävt. Jag törs säga att vi sedan decennier har begärt att det skall bli en bättre kontroll, en bättre insyn, en större öppenhet i de ärenden som gäller svensk export av vapen, av krigsmateriel, till olika länder. Därför har vi tyckt att det här är ett steg framåt, något som också socialdemokraterna ansett; de talade ju om en lekmannanämnd för ett par år sedan. Carl Bildt har här gjort en ganska lång utläggning om den svenska krigsmaterielindustrin och den svenska vapenexporten, och det finns åtskilligt att säga om detta. Vi behöver självfallet en inhemsk vapenoch krigsmaterielindustri, om vi skall upprätthålla ett svenskt militärt försvar. Men det får aldrig bli på det sättet, att den svenska vapenoch krigsmaterielindustrin ges något slags egenvärde — att den skall gynna handelsbalansen 79 eller förbättra exportsiffrorna — utan denna industri skall vara strikt inriktad på att producera för våra svenska behov. Därför är det litet förskräckande, men inte förvånande, att man från moderat håll skall få höra de gamla vanliga propåerna om att krigsmaterielproduktionen, vapenproduktionen, i Sverige har någon form av exportvärde och att man skall inrikta sig på att ersätta bortfall i den inhemska orderingången med ökad export. Det resonemanget accepterar inte vi. Det talas mycket om svensk profil, svensk materielutveckling och sådana ting, och det finns naturligtvis mycket härvidlag som är viktigt. Men saken har också en annan sida. Det är inte fråga om någon svensk profil när det gäller exempelvis JAS-projektet — att samarbeta med de ledande staterna i den ena militäralliansen och utveckla flygplan, vapensystem och annat tillsammans med denna allians. Det är ingen svensk profil, Carl Bildt. Det är en NATO-profil, och någon sådan skall vi inte ha. Det är självfallet oerhört viktigt att vi efter bästa förmåga försöker — det kan naturligtvis vara svårt med tanke på den tekniska utveckling vi har — att upprätthålla egen inhemsk kompetens på så många områden som möjligt. Det är omöjligt att göra detta helt och hållet. Vi måste få importera vissa komponenter, och vi måste få ett utbyte till stånd. Det accepterar vi. Men vi ser i spåren av de senaste årens händelser hur alltmera av all möjlig produktion, speciellt på elektronikoch dataområden, dras in i de här resonemangen. Det blir gränsdragningsproblem, som påpekats i bl.a. centerns motion. Det är något förvånande för mig att centern inte drivit den här frågan till sin spets och reserverat sig när det gäller den rådgivande nämndens kompetens, gått in i gränsdragningsproblematiken och där så att säga fått mandat att verka och ingripa. Jag tycker att det hade varit motiverat mot bakgrund av den motion som centern lämnat. Jag skall inte utveckla detta vidare. Vi anser att vi skall ha en viss export av vapen. Det är nödvändigt om vi skall kunna upprätthålla en inhemsk industri och ett svenskt militärt försvar, men det får aldrig bli ett självändamål. Det skall vara strikt inriktat på inhemska behov så långt som möjligt. Vi skall inte ha utvidgad export av vapen och krigsmateriel från Sverige. När det gäller den rådgivande nämnden har vi naturligtvis observerat att man här talar om en parlamentarisk nämnd. Då bör den också fota sig på det parlamentariska underlag som vi har i riksdagen. Det visar sig nu att man med detsamma gör en inskränkning i detta parlamentariska underlag och knyter det hela till utrikesnämnden, vilket automatiskt medför att vårt parti diskrimineras. Man talar mycket om att det måste finnas kunskap och kompetens, som framför allt finns i försvarsutskottet och utrikesutskottet. Det låter ju bra, men jag tror att det finns kompetens även på andra håll än i dessa utskott, som alltså skulle bli representerade i den rådgivande nämnden. Vi har framfört våra synpunkter på detta i vår motion. Vi anser att skall man tala om en parlamentariskt rådgivande nämnd skall alla partier som är representerade i parlamentet ingå i denna nämnd. Något annat är omöjligt. I så fall får man byta namn och inte tala om en parlamentariskt uppbyggd nämnd, för då stämmer inte resonemangen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vår reservation i denna fråga. Vi Nr 49 kommer säkert att få återkomma till frågan om den svenska krigsmaterielproduktionen och exportfrågorna. Vi har sedan många decennier tillbaka, från efterkrigstiden, hela 1950-talet och framåt, den erfarenheten att alla regeringar, alla handelsministrar och alla utrikesministrar ständigt fått stå till svars för brott mot de svenska exportbestämmelserna. Man har alltid hamnat i knipa och exporterat till stater där svenska vapen egentligen aldrig skulle ha dykt upp. Men det har skett, och det kommer antagligen att ske i fortsättningen också så länge vi inte får en mycket strängare kontroll och mycket strängare tillämpning samt en öppnare redovisning i dessa frågor.

Herr talman! Det är inte fråga om vapenexport i sig, utan det är fråga om en rådgivande nämnd för bättre kontroll av vapenexport. Därför har jag ingen anledning att fördjupa mig i den övergripande problematiken om vi skall sälja vapen eller inte. Jag noterar bara att partierna i Sverige i stort sett är överens när det gäller vår vapenexport. Vpk:s företrädare har sagt att viss vapenexport behövs, och jag kan instämma i det. Det kan naturligtvis vara delade meningar när det gäller länderval osv., men i stort sett är vi överens. Jag har alltså ingen anledning att gå in i någon polemik mot något politiskt parti i detta avseende. Alla är också överens om att kontroll av vapenexporten även skall finnas på annat håll än bara hos regeringen. Därför har man efter många omgångar för många år sedan beslutat att utrikesnämnden skulle vara det parlamentariska kontrollorganet. Jag vill gärna till Carl Bildt, som talar om ändring i åsikten hos socialdemokraterna, säga att det inte är en riktig beskrivning. När riksdagen fattade beslutet om att utrikesnämnden skulle vara det rådgivande organet i fråga om försäljning sade man också ifrån att man efter ett antal år då regeringen skaffat sig erfarenhet av systemet kunde återkomma. Man ställde sig inte avvisande till någon form av rådgivande parlamentarisk nämnd. Nu har det gått några år, och man kan konstatera att utrikesnämnden, som juäveni fortsättningen i väsentliga frågor—t.ex. länderval och export i större utsträckning — måste vara det organ där regeringen samråder med riksdagen, är en tungrodd apparat. De personer som sitter i utrikesnämnden är mycket upptagna människor. Statschefen är ordförande i utrikesnämnden, t.ex. Jag skall inte mera detaljerat beskriva hur utrikesnämnden arbetar, men det är inte en särskilt praktisk organisationsform för samråd i frågor om vapenexport. Därför har vi kommit fram till att det vore bra att pröva någon annan metod. Jag vill säga till reservanterna att det naturligtvis i och för sig vore tänkbart att hitta den lösning som reservationen skisserar, nämligen att man inom utrikesnämnden utser några personer som träffas litet oftare och tränger djupare in i problematiken. Det är klart att en sådan lösning är möjlig, men när vi har försökt välja en metod har vi kommit fram till att det är mera praktiskt att ha en arbetsgrupp som på ett tidigare stadium går igenom och fördjupar sig i problemen. Är det svåra frågor, måste de ändå sedermera gå 81 Den föreslagna nämnden är endast rådgivande. Vi har svårt att se de konstitutionella svårigheter som Carl Bildt hänvisar till. Jag håller gärna med om att det inte får bli så att vi nu ändrar grunderna för riksdagens och utrikesnämndens arbete genom att denna rådgivande nämnd tillsätts. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning sker inte heller detta, utan en rådgivande nämnd kommer in på ett relativt tidigt stadium för att på ett bättre och djupare sätt kunna å folkflertalets vägnar tränga in i den viktiga problematik som vapenexporten utgör. Oswald Söderqvist säger att det här skall vara en parlamentarisk nämnd. Det står ingenstans, det är ett direkt felcitat, Oswald Söderqvist. Det är en på parlamentarisk grund tillsatt nämnd, vilket är en väsentlig skillnad. Det handlar alltså inte om ett riksdagsbeslut nu, där de politiska partierna garanteras representation. Det är t.o.m. så att de politiska partier i riksdagen som är företrädda i utrikesnämnden kan föreslå andra personer än riksdagsledamöter. Nämnden är inte kopplad till riksdagen, som parlamentariska nämnder normalt är. Jag förstår att Oswald Söderqvist med denna koppling till utrikesnämnden upplever detta som kränkande för vpk. Det är emellertid faktiskt bara tre partier i riksdagen som i dag av egen kraft kommer in i utrikesnämnden: den socialdemokratiska riksdagsgruppen, moderata samlingspartiet och centerpartiet. Folkpartiet sitter på ett socialdemokratiskt mandat.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 Till sist vill jag bara notera att det naturligtvis är betydelsefullt om vi alla kan vara överens om att det är av stor vikt att vi kan öka kontrollen och insynen i fråga om krigsmaterielexport. Vi vill ha ett fördjupat samråd. Jag tror, även om det nu är vissa små skillnader i det sätt på vilket vi tycker detta skall utföras, att det ändå finns en ganska bred enighet om denna väsentliga fråga.
Herr talman! Bara några synpunkter i all korthet: Stig Alemyr säger att han inte ser några konstitutionella svårigheter med detta arrangemang. Låt mig erinra Stig Alemyr om att riksdagen och socialdemokraterna såg avgörande konstitutionella svårigheter under det senaste decenniet, eller sedan början av 1970-talet, då denna fråga aktualiserades. Dessa konstitutionella svårigheter åberopades år efter år också från socialdemokratisk sida som skäl för att avslå den här typen av krav. Det är väl inte så att konstitutionen har ändrats eller att svårigheterna har försvunnit, utan man har helt enkelt gjort en annan värdering. Sådant kan i och för sig inträffa. Då må emellertid vara oss fritt att åberopa dessa konstitutionella svårigheter. Jag är personligen övertygad om att de finns. Det är icke alldeles bra att i ett innan regeringen fattar avgöranden, ha olika typer av parlamentariska Onsdagen den rådgivande församlingar. Det är en utsuddning av den klara ansvarsfördel 12 december 1984 ning som skall finnas i vår författning mellan den verkställande makten — regeringen — och den beslutande — riksdagen. | Insyn och samråd Vi har en brygga däremellan för viktiga ärenden, och det är utrikesnämn — rörande krigsmateden. Det är angeläget att understryka det som Stig Alemyr säger, nämligen rielexport att det uppenbarligen inte är avsikten att ta ifrån utrikesnämnden möjligheten att studera viktiga ärenden. Men utrikesnämnden är i sin helhet en tungrodd instans. Det finns en möjlighet som också utnyttjas regelbundet vid olika typer av ärenden, nämligen att informera delar av nämnden. Om man hade gått den vägen hade man helt enkelt undvikit alla de konstitutionella och andra problem som har påpekats av socialdemokraterna i tio år och som vi nu påpekar. Det är självfallet riktigt som Stig Alemyr säger, att det bland alla de formuleringar som har använts i riksdagens kammare under 10-15 år i denna fråga har sagts att man skulle se framtiden an. Om det inte fungerar tillfredsställande med utrikesnämnden skulle man överväga någonting annat. Det ligger något av en ironi i att socialdemokratin skall konstatera att det system som partiet självt förordade inte fungerar tillfredsställande under en era med socialdemokratiskt regering. I detta ligger en ironi som det må vara oss fritt att peka på. Det fungerade tillfredsställande förut, och jag tycker att det skulle kunna fungera tillfredsställande även under en socialdemokratisk regering.
Herr talman! Man kan naturligtvis diskutera formuleringar. Enligt min uppfattning är det en strid om påvens skägg om man skall säga att det är en parlamentarisk nämnd eller en på parlamentarisk grund tillsatt nämnd. Om det är en på parlamentarisk grund tillsatt nämnd måste den grunden utgöras av samtliga i riksdagen representerade partier vad jag kan förstå. Någon annan grund kan inte finnas. Jag tror inte att man kan komma förbi den principfråga som detta gäller genom att hänvisa till den nämnda formuleringen. Jag är medveten om att det stod på det sättet i utskottsbetänkandet. Det är sant att bara tre av riksdagens fem partier är kvalificerade att delta i utrikesnämnden f.n., vilket Stig Alemyr har påpekat. Det är bra att den saken redovisas offentligt någon gång. Detta kan naturligtvis växla i framtiden beroende på valutslag och annat sådant. Det kan kanske komma nya partier till riksdagen, och då får vi nya problem. Om man skall försöka uppfylla intentionerna och tankegångarna bakom förslaget att tillsätta en särskild nämnd, som ju har föreslagits på grund av krigsmaterielexportens och vapenexportens specifika karaktär, bör en förändring ske. Det är med anledning av materielens karaktär som frågan om nämnd har tagits upp. Det handlar inte om vilka varor som helst —t.ex. om textilier eller verkstadsprodukter — utan om speciella varor — det kan vi vara överens om. Det är viktigt att denna rådgivande nämnds kompetens bygger på parlamentarisk grund och vidgas till att bli någonting utöver vad denna formellt och snävt tillsatta utrikesnämnd är. I annat fall kommer man inte att få den effekt av nämnden som har varit den bärande tankegången bakom inrättandet. Jag tror inte för min del att inrättandet av denna nämnd kommer att betyda att vi får en massa olika nämnder i exportärenden och liknande. Detta påminner om när vi diskuterar handelsbojkotter och apartheidfrågan i Sydafrika. Det rör sig om alldeles speciella frågor, och det är ingen risk att det skall spridas till att gälla en mängd andra ärenden. Jag tycker att det är viktigt att hålla på principen, att om partier är representerade i parlamentet och man skall ha en kommitté eller en rådgivande nämnd på parlamentarisk grund, så är det otillfredsställande att inte alla partierna har möjlighet att få vara med. Mycket av syftet att bredda informationen, att öka insynen och att öka kontrollen kommer på det sättet inte att uppnås. Vi får, som vi har sagt i vår motion, en mindre utväxt till utrikesnämnden, och inte mycket mera.
Herr talman! Jag har tidigare sagt att jag har förståelse för Oswald Söderqvists synpunkter på detta. Är det fråga om en parl>mentarisk nämnd, menar jag att de i riksdagen representerade partierna bör vara representerade i denna nämnd. Men nu är det kopplingen till utrikesnämnden som gör detta så speciellt. Det är i utrikesnämnden som ärendet, om det är ett stort och svårt ärende, skall diskuteras. Det är bara att rekommendera de små partierna i riksdagen att växa så att de av egen kraft kommer in i utrikesnämnden. Då kommer deras uppgifter här inte att ifrågasättas. Carl Bildt säger att socialdemokraterna nu inte tycker att utrikesnämnden fungerar tillfredsställande. Jo det gör den. Utrikesnämnden fungerar tillfredsställande — under dagens förutsättningar. Men vad vi nu diskuterar är att åstadkomma en fördjupad och mera omfattande kontroll. I detta läge kommer utrikesnämnden inte att fungera, eftersom den inte arbetar så. Då måste man antingen göra som utskottet föreslår, nämligen tillsätta en nämnd, eller följa reservationens tankar att avdela vissa av utrikesnämndens ledamöter till en särskild grupp som får arbeta med denna kontroll. Det är de möjligheter som finns. Vi menar att det då är bättre att vi på ett tidigare stadium i beslutsprocessen har denna nämnd. Den kommer över huvud taget att vara en bra lösning, som vi bedömer det. Om den inte visar sig tillfredsställande får vi väl så småningom ompröva den också. Detta är nämligen en viktig fråga där vi inte skall lämna något åt slumpen, utan vi skall försöka garantera att det blir en så bra folklig kontroll som möjligt av vapenexporten. Jag har i konstitutionen sålunda inte kunnat finna något som hindrar att en rådgivande nämnd tillsätts på något stadium i beslutsprocessen. Carl Bildt ironiserar över att jag nu inte redovisar den tidigare bedömning som har gjorts. Jag har inte någon anledning att göra det, utan jag redovisar den bedömning som den socialdemokratiska regeringen och den socialdemokratiska utskottsgruppen gör av situationen i dag. Jag har då kommit fram till att det är rimligt att vi biträder propositionen, och jag yrkar än en gång bifall till utskottets förslag.
Herr talman! I motsats till Stig Alemyr vill jag inte ge några välvilliga råd till vpk att växa — jag tycker att vpk har en fullt hanterbar och lämplig storlek i dag. Till sakfrågan: Jag begär inte att Stig Alemyr skall redovisa hela den långa förhistorien av olika skäl. Vad jag dock tycker är något anmärkningsvärt i detta ärende är att den väg som vi anvisar i reservationen över huvud taget inte har varit föremål för någon ingående diskussion eller någon ingående prövning i samband med att man nu har diskuterat det som så småningom har blivit propositionen. Om vi ser på det utredningsarbete som gjorts internt inom regeringskansliet, om vi därefter ser på det material som har ställts till vårt förfogande i propositionen, och om vi därefter ser på vad utskottet har diskuterat, har detta alternativ över huvud taget inte varit med i diskussionen. Det kom på ett ganska tidigt stadium en underhandsförfrågan till de olika partierna från regeringen, och vi skall ge regeringen pluspoäng för att den gjorde en sådan underhandsförfrågan, men det gällde enbart inrättandet av en sådan nämnd, inte en öppenhet beträffande prövning av andra alternativ. Vi avrådde då från att man skulle inrätta denna typ av nämnd på grund av de konstitutionella svårigheterna. Jag är fortfarande av den uppfattningen att de konstitutionella svårigheter som vi har pekat på under ett decennium kvarstår. Det är möjligt att man kan begränsa dem genom att nu klart säga att detta är en engångsföreteelse som aldrig kan inträffa — den kommer aldrig att inträffa på andra områden. Men principer är i någon utsträckning till för att hållas. Bryter man mot dem en gång är frestelsen ganska stor att man bryter mot dem två gånger. Då är risken att vi raserar boskillnaden mellan regering och riksdag. Det känns för mig något egenartat, herr talman, att stå här som företrädare för oppositionen och företräda något som egentligen borde ligga i varje regerings intresse, nämligen enheten i regeringskansliets beredning av olika ärenden före avgörande i regeringen och därefter före ansvarstagande inför den parlamentariska församlingen i riksdagen.
Herr talman! Får jag till sist säga att det inte bara är den socialdemokratiska utskottsgruppen som anser att denna nämnd är förenlig med konstitutionen — även centerpartisterna i utrikesutskottet har ställt sig bakom den liksom vpk:s företrädare.

Herr talman! Efter den påannons som jag just fick från utskottets värderade ordförande kan jag börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Det råder inga tvivel om att krigsmaterielexport innebär något av ett dilemma. Sverige arbetar aktivt på det internationella planet för fred och för nedrustning. Det kan naturligtvis tyckas — och det upplevs så av många — vara inkonsekvent och kanske t.o.m. innebära något av dubbelmoral att vi samtidigt har en krigsmaterielexport som visserligen inte hör till de stora i världen men som ändå inte är helt obetydlig. Verkligheten är att samtidigt som vi intensivt arbetar för avspänning, fred och nedrustning måste vi inse att världsläget är sådant att vi själva måste hålla oss med ett militärt försvar så länge vi inte har nått målen för vårt utrikespolitiska arbete. Vi anser också att det är viktigt för oss att det försvaret tekniskt sett är så oberoende av supermakterna som det är möjligt. Detta är grunden till att vi har en inhemsk krigsmaterielproduktion. Vi vet också att om det skall vara möjligt att upprättahålla denna inhemska krigsmaterialproduktion och därmed klara största möjliga tekniska oberoende, då måste vi också ha en viss export, annars blir de ekonomiska konsekvenserna oöverstigliga. Detta är en aspekt på saken. En annan aspekt är att det naturligtvis finns länder som är lika fredliga som vi är och som känner samma behov som vi att hålla sig med ett militärt försvar för att skydda sig mot hot från omvärlden. De kanske också har samma önskan som vi har om största möjliga tekniska oberoende gentemot supermaktsblocken. Om vi då av moraliska skäl skulle vägra sådana stater att köpa svenska vapen, samtidigt som vi själva förbehåller oss rätten att både producera och köpa de vapen vi anser att vi behöver, skulle man på goda grunder kunna uppleva detta som hyckleri. Det finns alltså en klar koppling mellan det faktum att vi själva måste ha ett militärt försvar, att vi vill göra detta så oberoende av supermaktsblocken som möjligt och att vi måste godta en viss export av svensk krigsmateriel. Men samtidigt, herr talman, är det naturligtvis viktigt att denna export sker med största möjliga urskillning, att vi är mycket noggranna vid vårt val av mottagarländer för sådan export. Det är också viktigt med största möjliga öppenhet i de här affärerna. Det finns naturligtvis begränsningar för hur stor öppenheten skall vara, men man måste sträva åt detta håll. Det är vidare mycket viktigt med en bred politisk förankring av den vapenexportpolitik som vi för. Detta tror jag är allmänt accepterat. Vi tycker att förslaget om en på parlamentarisk grund sammansatt nämnd med uppgift att förbättra den här breda politiska förankringen är bra, liksom vi tycker att förslaget om en information till riksdagen om vapenexportverksamheten är bra. Den lösning man hittills valt har varit att låta utrikesnämnden bevaka dessa frågor. Det är emellertid helt klart att utrikesnämnden har begränsade möjligheter att fördjupa sig i studiet av vapenexportfrågorna på ett sätt som är önskvärt. Den här begränsningen beror inte — som det sägs i propositionen —-på utrikesnämndens stora arbetsbelastning. Utrikesnämnden har, såvitt jag — Nr 49 vet, inte så förfärligt stor arbetsbelastning. Däremot kan man möjligen se ett samband med den stora ar! ee elastning Fm utri Eera 2 e AME 12 december 1984 har. För att kunna låta människor som har tid att verkligen fördjupa sig i de här Sägorna ägna tid åt att följa vapenexportärendena är det värdefullt med Insyn och samråd en sådan här nämnd. é E 5: rörande krigsmate I reservationen som moderaterna och folkpartiet har lagt fram anför man 5 rielexport konstitutionella skäl mot att införa en sådan rådgivande nämnd. I stället tänker man sig något slags delegation inom utrikesnämnden som skall fullgöra samma uppgift. Att föra denna konstitutionella debatt, som också Carl Bildt deltog i, är som jag uppfattar det att hänge sig åt hårklyverier. I reservationen står det nämligen att den grupp som man vill skall bildas inom utrikesnämnden skall informeras i olika krigsmaterielärenden ”på det sätt som regeringen föreslagit för den rådgivande nämnden”. Tanken är alltså att gruppen skall spela precis samma roll som den rådgivande nämnden. Såvitt jag förstår måste de konstitutionella konsekvenserna vara desamma oavsett om man inrättar en fristående nämnd på parlamentarisk grund — på förslag av de partier som ingår i utrikesnämnden — eller om man låter ett antal ledamöter och suppleanter i utrikesnämnden bilda en särskild grupp. Jag har mycket svårt att inse att vår konstitution kan stå och falla med den skillnad som finns mellan dessa två alternativ. Det blir mycket en fråga om ord. Den viktiga skillnaden är att det alternativ som föreslås i propositionen — och som vi har godtagit — ger oss möjlighet att gå utanför kretsen av ledamöter och suppleanter i utrikesnämnden och välja de människor som har bäst förutsättningar, också med hänsyn till övrig arbetsbelastning, att verkligen fördjupa sig i krigsmaterielärendena. Jag kan alltså inte se att detta skulle vara en fråga av stor principiell betydelse. Jag märker nu att Carl Bildt har lämnat kammaren, så jag kanske inte får något svar från reservanterna som förklarar vari den djupa konstitutionella dimensionen egentligen ligger. Det är i så fall beklagligt. Vilka länder som Sverige skall kunna exportera till är inte den enda fråga som man behöver överväga. Det kan också uppstå ganska känsliga avvägningsfrågor när det gäller att bedöma vad som egentligen är krigsmateriel. Debatten om de kranar som Hiab-Foco har levererat till det amerikanska försvaret och som är specialanpassade för att hantera kärnvapenrobotar illustrerar vilken typ av gränsdragningsproblem som vi kan ställas inför. I motion nr 230 har Karin Söder och jag föreslagit att den rådgivande nämnden också skall kunna till övervägande ta upp frågor om vad som skall bedömas som krigsmateriel. Det står nämligen ingenting i propositionen om att nämnden skall kunna ta upp denna typ av frågor. Motionen har blivit mycket positivt behandlad. Utskottet hänvisar till att det finns en teknisk nämnd till krigsmaterielinspektörens förfogande, men säger sedan: ”Detta bör dock inte hindra att klassificeringsfrågor kan tas upp i den rådgivande nämnden.” Därmed anser utskottet motionen besvarad. Motionens krav har alltså blivit tillgodosett. 87 För en liten stund sedan hände det märkliga att Oswald Söderqvist från vpk hoppade på centerpartiet därför att vi inte har reserverat oss på denna punkt. Anledningen till att vi inte har reserverat oss är naturligtvis att vi anser att utskottets skrivning tillgodoser det vi är ute efter, nämligen att nämnden skall kunna ta upp klassificeringsfrågor. Det förvånar mig litet grand att inte Oswald Söderqvist har lyckats uttolka detta ur utskottets skrivning. Ännu mer anmärkningsvärt är dock att Oswald Söderqvists inlägg här inte bara är ett angrepp på oss utan, såvitt jag förstår, i lika hög grad ett angrepp på Oswald Söderqvists egen gruppledare och vpk:s representant i utrikesutskottet, Bertil Måbrink. Han har ju godtagit denna skrivning i utskottet. Jag godtog skrivningen — och jag trodde att Bertil Måbrink gjorde det av samma skäl — därför att den innebar att motionens syfte var tillgodosett. Men tydligen anser Oswald Söderqvist att så inte är fallet. Följaktligen riktar han sina råsopar inte bara mot centerpartiet utan också mot sin egen partibroder. Detta får ni senare göra upp i vpk:s riksdagsgrupp. Sammanfattningsvis, herr talman, tycker vi att regeringens förslag är bra. Vi tror att den rådgivande nämnden kommer att innebära bättre möjligheter att ge vår krigsmaterielexportpolitik en bred parlamentarisk förankring. Den informationsplikt som är kopplad till förslaget kan leda till en något större öppenhet på detta område. Och med den utvidgning av nämndens arbetsuppgifter som jag uppfattar att utskottets skrivning med anledning av vår motion innebär tror jag att nämnden kan fylla många viktiga funktioner.
Herr talman! Jag tycker nog att Pär Granstedt kan spara på krutet litet grand. Jag har inte hoppat på centerpartiet, och jag har inte utdelat några råsopar heller. Det kan väl finnas någon modifikation i formuleringarna, tycker jag. Men eftersom det tydligen har framförts ganska mycket ute i olika fredsorganisationer o. d. att centerpartiet minsann ställer upp och tar upp viktiga spörsmål om klassificering av krigsmateriel o. d., tycker jag ändå att det är ganska anmärkningsvärt att man sedan inte fullföljer detta i utskottet. Man har visserligen fått en positiv skrivning i utskottet, men det finns många sådana som kanske inte leder till vad man vill få utfört. Jag tycker alltså fortfarande att det inträffade är konstigt; och det innebär inte alls någon desavouering av min partikamrat i utrikesutskottet. Vi har diskuterat detta. Det är konstigt att centern inte har fullföljt den här frågan litet mer enträget, när man nu för en gångs skull — kunde jag kanske säga, för att ta till litet hårdare vokabulär — verkligen har engagerat sig litet mer positivt i de här vapenexportärendena än vad som varit fallet när partikamrater till Pär Granstedt intagit ganska konstiga attityder i vapenexportfrågor, beträffande klassificering av olika vapens användningsområden osv. Det var bara detta som jag i all stillsamhet ville påpeka. Om man vill driva en fråga och går ut offentligt till olika organisationer och säger att man minsann skall driva en fråga i riksdagen, då bör man också fullfölja den litet mer enträget.
Herr talman! Jag tycker nog att Oswald Söderqvists argumentering blir Onsdagen den egendomligare och egendomligare ju längre han håller på. 12 december 1984 Som jag läser utskottets betänkande — och jag tror inte att det finns någon annan läsart z innebär skrivningenatt korte konstaterar att det VLÖRSRan Insyn och samråd motionen, HAmligenratt klassiticeringstrågor skall känna tas upp i nämnden, rörande krigsmateockså skall vara möjligt — det är precis vad utskottet säger. rielexport Nu kan det naturligtvis hända att regeringen struntar i vad utskottet säger, och då får vi återkomma till frågan och se till att det blir ett ännu klarare beslut. Men utskottet säger nu att detta skall vara möjligt, och det var precis vad vi efterlyste. Varför skall vi reservera oss om utskottet ansluter sig till vår ståndpunkt? Det är inte normal riksdagspraxis. Oswald Söderqvist säger att han inte desavouerar sin gruppledare genom denna kritik — det skulle ju inte vara något påhopp — av centerpartiet. Men jag fattade Oswald Söderqvists första inlägg så att han stödde vår uppfattning att klassificeringsfrågorna skulle kunna tas upp i nämnden men att han till skillnad från oss ansåg att utrikesutskottets skrivning var otillfredsställande — jag måste uppfatta hans uttalande så. Den skrivningen står Bertil Måbrink bakom. Om Oswald Söderqvist inte anser att utrikesutskottets skrivning är tillfredsställande måste det rimligen innebära en kritik mot den vpk-ledamot som står bakom skrivningen. Jag kan alltså inte göra någon annan tolkning än att Oswald Söderqvist här på ett ganska öppet och hårt sätt desavouerar sin egen gruppledares hantering av utrikespolitiska frågor. Det är möjligt att grunden till Oswald Söderqvists inlägg är det som han tog uppi sin replik, nämligen att detta har aktualiserats i den allmänna debatten, och att detta på något sätt har stört vpk. Men jag tycker ändå att det viktiga är huruvida vi har fått gehör för vårt önskemål eller inte. Och min bestämda uppfattning efter att ha läst utskottets betänkande är att vi har fått gehör för vårt önskemål. Att reservera sig i ett sådant läge är faktiskt bara nonsens.
Herr talman! Jag tror inte att Pär Granstedt skall bry sig så mycket om relationerna inom vpk. Dem klarar vi säkert av mycket bra själva, så dem kan Pär Granstedt lämna åt oss. Men det är litet konstigt när man får upprepade telefonsamtal från organisationer ute i samhället som är intresserade av de här frågorna, där det sägs att centerpartiet kommer att göra en väldigt stor grej här i riksdagen i vapenexportfrågan, och nu måste ni från vpk:s sida verkligen ställa upp och stödja detta stora centerförslag — det är mycket viktigt. Sedan visar det sig att man inte driver den frågan. Man nöjer sig med en skrivning i utskottet — och vi känner alla till vad en skrivning är för någonting. Men man argumenterar inte särskilt emfatiskt och engagerat för detta. Då tycker jag att det är litet av falsk varudeklaration — om man går ut i organisationer i samhället och säger att man skall slåss för en sak och sedan inte gör det på ett övertygande och engagerat sätt. Det var bara det jag ville framhålla i den här debatten.
Fru talman! Vi tycker inte att det är en intern angelägenhet för vpk, om vpk har en kluven inställning i vapenexportfrågor. Om det är så, vilket det tycks vara i det här fallet, att Bertil Måbrink står för en uppfattning och Oswald Söderqvist för en annan, så är det någonting som är av allmänt intresse, som angår riksdagen och som angår allmänheten. När man arbetar i politiska partier finns det ju krav på öppenhet, och då är det också riktigt att man redovisar om partiet går fram med två olika uppfattningar. Här är det uppenbarligen så, att en skrivning som Bertil Måbrink har godtagit och står bakom, den godtas inte av Oswald Söderqvist. Jag vet inte om Oswald Söderqvist tänker följa upp detta med något yrkande i kammaren eller hur det nu blir. Men det finns alltså en klar åsiktsskillnad. Det är möjligt att vpk är anhängare av något slags Don Quijote-modell när det gäller riksdagsarbetet. Det verkar vara ett självändamål att man skall reservera sig — då slåss man för en sak. Om man inte reserverar sig, då slåss man inte för en sak. För oss i centern är det viktiga, när vi för fram förslag, att om möjligt få igenom de förslagen. Vi har alltid det målet med vårt arbete. Här har vi alltså haft ett önskemål om att den nämnd det gäller också skall kunna ta upp klassificeringsfrågor. Utrikesutskottet har sagt: Ja, den skall kunna ta upp klassificeringsfrågor. Sedan kritiseras vi för att vi, efter att ha fått vårt önskemål tillgodosett, inte ändå reserverar oss — tydligen för att på något sätt visa att vi slåss i alla fall. Hur långt man än går oss till mötes slåss centern i alla fall — det är den modell som vi skulle stå för om vi skulle tillgodose Oswald Söderqvist. Men det finns nog här en skillnad i arbetssätt mellan vpk och centerpartiet. Vpk håller på Don Quijote-modellen — slåss mot alla väderkvarnar. Centern arbetar för att få sina förslag tillgodosedda. Det har vi lyckats med i det här fallet, och det är vi glada för.

Fru talman! Jag vill betona den parlamentariska enigheten då det gäller principerna för exporten av krigsmateriel. Det råder också parlamentarisk enighet om att kryphålen i vårt regelverk bör täppas till. Folkpartiet är ense med regeringen om att det behövs ett ökat samråd mellan regering och riksdag. Bl.a. av konstitutionella skäl har det i tidigare riksdagsbehandlingar ansetts att utrikesnämnden är rätt forum för samråd då det gäller exporten av krigsmateriel. Krigsmaterielkommittén hade samma uppfattning i det betänkande som kommittén avlevererade 1981. Folkpartiet anser att det är naturligt att utrikesnämnden behandlar de vapenexportfrågor som är utrikespolitiskt känsliga. De ytterligare samrådsfrågor som bör ha en parlamentarisk förankring är t.ex. frågor om länderval och frågor i övrigt av principiell natur. Det är utrett att den nuvarande konstitutionen inte tillåter en parlamentarisk beslutanderätt i de enskilda exportärendena. En sådan ordning skulle strida mot regeringsformen. Folkpartiet motsätter sig alltså att en särskild parlamentarisk rådgivande nämnd utses. Eftersom utrikesnämnden rimligtvis bör ha kunnande och kompetens att samråda med regeringen i vapenexportärenden, och eftersom utrikesnämnden under alla omständigheter bör ta aktiv del i den hantering det här är fråga om, anser vi att det bara är en byråkratisk extratur med ett annat parlamentariskt organ. När folkpartiet gör detta ställningstagande vill vi betona att det är viktigt att de nuvarande restriktiva reglerna följs och att detta kontrolleras. Vi vill också stryka under att en ökad parlamentarisk insyn i affärer som rör vapenexporten är nödvändig. Utrikesnämnden är kompetent att sköta dessa ärenden, den skall under alla omständigheter hantera dem. Utrikesnämnden är inte särskilt arbetsbelastad i sin funktion, och då finns det ingen anledning att inrätta en annan särskild parlamentarisk nämnd. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Det är egentligen mycket små skillnader mellan moderatfolkpartireservationen och utskottsmajoriteten när det gäller formen för ett ökat samråd. Den linje som reservanterna följer innebär en delegation inom utrikesnämnden, men typen av insyn är densamma. Krigsmaterielinspektören skall på samma vis som regeringen har föreslagit till delegationen ge månatlig information och skapa samråd. Mot bakgrund av att utskottsmajoritetens och regeringens förslag innebär att det är de partier vars medlemmar utgör basen i utrikesnämnden som skall nominera de här personerna är det i praktiken mycket liten skillnad mellan förslagen. Framför allt kan det inte vara fråga om någon skillnad när det gäller graden av byråkrati, eftersom samråden skall ske med samma intensitet i båda fallen. Det argument som förs fram i folkpartiets motion är inte relevant. Man kan faktiskt fråga sig om inte den ordning som reservanterna har föreslagit i själva verket skulle innebära en betydligt större omgång i riksdagen, kanske en onödig omgång. Inrättar man en delegation i utrikesnämnden bör man kanske påminna sig att utrikesnämndens roll numera är fastslagen i grundlag och riksdagsordning. Vill man formalisera en ny ordning med ett sorts utskottssystem i utrikesnämnden kan det kräva betydligt större ingrepp — kanske t.o.m. i riksdagsordning och grundlag — än det enkla beslut som kan fattas här nu. Ur den synpunkten menar jag att regeringens och utskottsmajoritetens förslag är mer praktiskt. Det innebär självfallet inte heller, vilket har uttalats tidigare, några konstitutionella konflikter; lika litet som reservanternas förslag skulle göra det om man ändrade riksdagsordning och grundlag. Jag skulle helt kort vilja beröra frågan om byråkratin och den omständliga proceduren. Jag menar att det är bra att man tar tid på sig när man fattar beslut i vapenexportärenden. I många andra sammanhang är det viktigt med snabba beslut, men detta är, vilket uttryckts av många i debatten i dag, ett mycket känsligt område som kräver mycket grannlaga och svåra överväganden, t.ex. när det gäller att fatta beslut om bifall till eller avslag på förslag om export till nya länder. Det är alltså bra om det tar tid och många olika synpunkter får komma in i beredningen av den här typen av ärenden. Man skall skilja på två frågor som har berörts i debatten och som berörs i utskottets betänkande. Den ena är den offentliga redovisningen, behovet av ett ökat underlag för den offentliga debatten om vapenexporten. Den andra frågan, som vi just har diskuterat och som har varit föremål för reservationer, gäller insyn och samråd på utrikesnämndens grund och i parlamentet. Ett av problemen som leder till kraven på ökat samråd och ökad insyn är att när det gäller vapenexporten rör det sig ofta, för varje enskild fråga om tillstånd eller avslag på ett förslag från ett företag att få exportera vapen, om tre sekretessgrunder. Dels rör det sig om vanlig kommersiell sekretess i själva affären, såsom gäller all typ av kommersiell verksamhet. Dels rör det sig ofta om en utrikespolitisk sekretess i förhållande till den köpande nationen — förvisso inte alltid, men ofta. Dels kan det röra sig om militär sekretess kring vapensystemet och liknande. Det är denna ofta förekommande tredubbla sekretess — som måste finnas i varje enskilt ärende — som gör det angeläget att bredda underlaget för synpunkter som kan komma in på ett tidigt stadium när de här ärendena bereds hos krigsmaterielinspektören. Det är mot denna bakgrund som förslaget om ökat samråd och insyn har lagts fram. Och det råder i själva verket stor enighet om det mesta i det beslut som jag hoppas att kammaren snart kommer att fatta. Det är egentligen mest praktiska former som diskuteras. Men inte heller med de former för samråd och insyn som vi nu har talat om, kommer sekretesstämpeln att hävas. Det är därför angeläget att se över — det är den andra fråga som har berörts i propositionen och utskottsbetänkandet, och där har ingen reserverat sig — vad i fråga om sammanställningar över vapenexportens inriktning och innehåll som kan offentliggöras i den allmänna debatten, som en rapport från regeringen till riksdagen, mer än som hittills skett. Regeringen föreslår där att man på grundval av krigsmaterielinspektionens rapport skall göra en årlig redovisning, där man tar fram nya länder, licensavtal, vapentyper, exportinriktning etc. En sådan redovisning har krigsmaterielinspektören f.ö. redan gett i samband med att den departementspromemoria publicerades som utgör underlag för regeringens proposition. Det har sagts i debatten att man lika väl kan få den här typen av uppgifter i centralbyråns statistik. Det är inte korrekt. Den redovisning som det talas om i regeringens förslag och i utskottsbetänkandet innebär utan tvekan att allmänheten kommer att få ta del av mer information om krigsmaterielexportens inriktning än tidigare — och därmed får vi ett bättre underlag för den allmänna debatten i frågan, som också är väsentlig.
Fru talman! Med anledning av mitt lilla meningsutbyte med Oswald Söderqvist tidigare vill jag gärna rikta en fråga till Mats Hellström. Oswald Söderqvist vädrade den fula misstanken att regeringen skulle strunta i vad utskottet här har sagt om nämndens möjligheter att ta upp också klassificeringsfrågor. Därför undrar jag nu om Mats Hellström kan bekräfta att regeringen kommer att respektera vad som sagts i utskottsbetänkandet och att nämnden också skall kunna ta upp frågor om klassificering av vad som är krigsmateriel.
Fru talman! Statsrådet Hellström sade i sitt anförande att inrättandet av en ny nämnd inte skulle behöva innebära en ökad byråkratisering. Jag tycker att statsrådet Hellström, med sin politiska erfarenhet, bör veta att inrättandet av en ny styrelse eller nämnd också innebär en ökad byråkratisering. I byråkratiseringen ingår i det här fallet också det speciella samråd som måste äga rum mellan den särskilt tillsatta nämnden och ledamöterna i utrikesnämnden. Jag kan inte begripa att det skall behöva vara två organ som sysselsätter sig med samma frågor. Jag sade i mitt tidigare anförande, att jag anser att utrikesnämnden till alla delar täcker den kompetens som behövs för att avgöra dessa frågor och ge de råd som regeringen behöver i de enskilda fallen. Jag vidhåller den uppfattningen liksom uppfattningen att en ytterligare nämnd innebär en ökad byråkratisering.
Fru talman! Vi har talat om graden av byråkratisering i regeringens förslag i relation till de förslag som reservanterna har lagt fram. Intensiteten i samrådet skall, enligt vad som står i reservationen, vara densamma — alltså lika litet eller lika mycket byråkrati. Skulle det sedan inom varje parti vara olika ledamöter i de båda nämnderna — det är inte självklart, eftersom det har uttalats att det är en fördel om ledamöter i utrikesnämnden också kan vara ledamöter i den nu föreslagna nämnden — betyder inte det mer byråkrati. Vi brukar i varje fall inte i vårt parti kalla kontakter mellan partivänner för byråkrati. Sedan skall jag svara på Pär Granstedts fråga: Det brukar inte behövas speciella anföranden i riksdagen för att försäkra sig om att regeringen följer de beslut som riksdagen fattar, och det behövs sannerligen inte heller i det här fallet. Det är väl alldeles givet att de synpunkter som nämnden har i klassificeringsfrågor är värdefulla att få in i beredningsarbetet. Vad man skall komma ihåg är att det rör sig om två olika typer av beslut: regeringen fattar i varje enskilt fall beslut om länderinriktning. Klassificeringsfrågor är däremot frågor som krigsmaterielinspektören som en i det avseendet självständig myndighet beslutar om under eget ämbetsansvar. Därmed kommer de råd som nämnden ger i klassificeringsfrågor — det är i och för sig bra om nämnden har sådana synpunkter — att rikta sig till krigsmaterielinspektören inför hans beslut i de frågorna. Det är säkert också bra om den nya nämnden får möjlighet till kontakt med det teknisk-vetenskapliga råd som nyligen har inrättats hos krigsmaterielinspektören för att förse honom med ett vetenskapligt underlag för hans ställningstaganden. Det är säkert utmärkt om de här båda nämnderna kan mötas och utbyta synpunkter.
Fru talman! Bara några ord i all korthet till sist. Jag vänder mig till Oswald Söderqvist. Det är naturligtvis utomordentligt anmärkningsvärt när en person som under många år varit medlem av Sveriges riksdag förutsätter att någon svensk regering icke rättar sig efter de beslut riksdagen fattar. Jag tycker det är utomordentligt allvarligt, och jag vill bestämt protestera mot detta.

Fru talman! Jag vill bara tacka statsrådet Hellström för hans markering. Jag har för min del inte betvivlat att regeringen kommer att fullfölja saken, men eftersom Oswald Söderqvist svävade i tvivelsmål tycker jag att det var värdefullt att få den markeringen gjord.
Fru talman! Jag vill bara kort bemöta statsrådet Hellström då det gäller byråkratiseringen. Statsrådet förutsätter att det skall vara samma ledamöter i utrikesnämnden och i den särskilda nämnden, alltså att den särskilda nämnden skall utses bland de ledamöter som finns i utrikesnämnden. Jag vill då påpeka att det i propositionen och i utrikesutskottets betänkande sägs klart ifrån att den här kompetensen finns i försvarsoch utrikesutskotten. Dessutom betonas det att ledamöterna kan väljas också bland personer utanför den parlamentariska gruppen. Någon direkt koppling mellan utrikesnämnden och beredningsorganet finns alltså inte på något sätt fastslagen i propositionen.
Fru talman! Jag må säga att det blev ett väldigt rabalder när jag i det här lilla meningsutbytet råkade påpeka att centerpartiet är uppe och talar för en sak och sedan inte fullföljer den ordentligt. Jag vill då en gång till påpeka att om man säger att en motion är besvarad så är den inte bifallen. Det är ju ganska anmärkningsvärt att centerpartiet nöjer sig med det, när man iden — Nr 49 allmänna debatten ute i samhället tydligen har påstått att man verkligen hårt Onsdagen den skall driva frågan i den här debatten. Det blev inte särskilt mycket av det. 12 december 1984 Herr Alemyr sade att jag inte hade förstått att regeringen skall följa utskottsbetänkanden och sådana saker. Självfallet är det inte på det sättet. Insyn och samråd Men det är inte fråga om att jag inte litar på regeringen — jag har vänt mig till ,;örande krigsmatecenterns representant. Vi har fått påringningar från åtskilliga organisationer rielexport —- jag vill inte här nämna vilka; det vore kanske inte så lämpligt att ta in dem i debatten — som sagt att centern nu verkligen tänker slåss för en ordentlig insyn i vapenexporten och kommer att arbeta hårt för det i debatten denna onsdagseftermiddag i Sveriges riksdag, och när man sedan kommer till denna debatt märker man i stort sett platt intet av det. Då måste man, tycker jag, påpeka detta för det parti som agerar på det sättet utan att för den skull rikta någon kritik mot regeringen — det tycker jag är anmärkningsvärt.
Fru talman! Jag trodde nog att Oswald Söderqvist skulle välja att göra pinan kort och inte komma igen i den här mycket egendomliga debatten. Vad vi har syftat till med vår motion är att den rådgivande nämnden också skall få ta upp klassificeringsfrågor. Det stod nämligen ingenting om det i propositionen. Nu har utrikesutskottet sagt att nämnden skall få ta upp klassificeringsfrågor. För att lugna Oswald Söderqvist bad jag till yttermera visso statsrådet Mats Hellström bekräfta att den rådgivande nämnden skall få ta upp sådana frågor, dvs. det som vi begär i vår motion. Vi borde enligt Oswald Söderqvist ha hakat upp oss på att utskottet har föreslagit att vår motion skall anses besvarad i stället för att tillstyrka den. Jag återkommer till detta med väderkvarnarna, Oswald Söderqvist. Syftet med vår motion är inte att få till stånd en viss formulering i utskottsbetänkandet, utan att den rådgivande nämnden skall få ta upp klassificeringsfrågor. Det är alltså sakfrågan som är det viktiga, inte den formella skrivningen i utskottsklämmen. I sakfrågan har vi tillgodosetts till 100 26. Ändå kritiserar Oswald Söderqvist oss för att vi inte har reserverat oss. Nästa kritikpunkt var att Oswald Söderqvist, när han kom till denna debatt, sade sig inte ha hört något från centern i den här frågan. Nu råkade det vara så olyckligt att Oswald Söderqvist fick ordet före mig i debatten. Därför kunde det ju inte vara att begära att jag skulle ha sagt något i den här frågan innan jag fick ordet. Jag stod på talarlistan två snäpp efter Oswald Söderqvist, och när jag fick ordet tog jag såsom planerat upp denna för oss så viktiga fråga. Även på den punkten tycker jag alltså att Oswald Söderqvist är ute och fäktar mot väderkvarnarna litet väl mycket. Jag förmodar att orsaken till allt detta fäktande är de påringningar som han har fått från ett antal fredsorganisationer. I stället för att bråka här i kammaren borde Oswald Söderqvist tala om för fredsorganisationerna att centerns önskemål på denna punkt har förverkligats, bl.a. med hjälp av Oswald Söderqvists egen partikämrat i utrikesutskottet, som står bakom den skrivning som Oswald Söderqvist är så irriterad över.
Fru talman! När jag, för att ta det sista först, talar om centerns agerande i vapenexportfrågor, talar jag i ett något längre perspektiv. Då rör det sig inte enbart om dagens debatt. Jag må säga att centern verkligen har agerat ytterligt märkligt i alla de vapenexportdebatter som jag i denna kammare har deltagit i under årens lopp.

Pär Granstedt har alldeles rätt i att jag och mitt parti inte nöjer oss med utskottsskrivningar och säger att man i dem har tillgodosett det eller det önskemålet. Vi fullföljer så långt möjligt vad vi har sagt att vi skall fullfölja. I den här frågan har centern inte fått sitt förslag tillstyrkt och bör därför fortsätta att driva frågan. Det tycker i varje fall jag. Annars för man en debatt med falska förtecken ute i olika organisationer och andra sammanhang. Det är ett dilemma som Pär Granstedt inte kan komma undan genom olika turer i den här debatten.
Fru talman! Jag lägger mig naturligtvis inte i grälet mellan centerns och vpk:s företrädare på denna punkt. Låt mig bara notera att jag under debattens gång har fått bekräftat vad jag, när jag lyssnade på Oswald Söderqvists första inlägg, anade, nämligen att han företrädde sitt parti i denna debatt utan att i förväg ha läst utrikesutskottets betänkande.
Fru talman! Eftersom Oswald Söderqvist numera bara repeterar vad han tidigare har sagt i den här debatten, nöjer jag mig med att hänvisa till mina förut lämnade svar på hans argument.

Fru talman! I proposition 1984/85:7 med förslag till lag om ensamrätt till bärgning m.m. föreslås i huvudsak viss modernisering av en gammal kungörelse från 1841. Enligt denna kungörelse hade den eller de som först anmälde sitt intresse ensamrätt att ta upp sjunket gods. Vi har från moderata samlingspartiet ingenting emot moderniseringen, men vi vänder oss emot den prövning av bärgarens lämplighet med hänsyn till allmänna och enskilda intressen som föreslås bli inskriven i lagen. Något bärande skäl för denna ändring anförs inte i propositionen, och vi kan heller inte finna att den nuvarande ordningen inneburit några olägenheter. Regeringsförslaget innebär enligt vår mening dels risk för godtycke och skönsmässiga avväganden, dels risk för onödig byråkrati. Förslaget innebär också att intresset för att göra omfattande förundersökningar av möjligheten att bärga exempelvis ett funnet vrak torde minska, om den som utfört förarbetet inte kan vara säker på att få ensamrätt till bärgningen. I regeringsförslaget har man också infört en rätt att överklaga länsstyrelsens beslut hos sjöfartsverket. Vi anser att besvärsprövningen skall ligga hos regeringen. Jag skall inte närmare gå in på detta, då jag vet att Martin Olsson avser att beröra denna fråga i sitt anförande. Jag vill betona att den enda 97 instans som rimligtvis har förutsättningar att göra en allsidig bedömning av ett besvärsärende av denna art är regeringen. Prövningen bör därför av rättssäkerhetsskäl ligga där. Detta överensstämmer också med gällande rätt. I propositionen föreslås också — och lagutskottets majoritet ställer sig bakom förslaget — att i samband med bärgningstillstånd föreskrifter skall kunna ges beträffande omfattningen av bärgningen. Även på denna punkt ställer vi moderater oss kritiska till förslaget. Det måste stå varje bärgare fritt att själv avgöra vad som är värt att bärga. Om exempelvis ett vrak skulle utgöra en fara för sjöfarten får den frågan regleras på annat sätt. Det kan inte vara något att reglera via lagen om ensamrätt till bärgning. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till de tre reservationer som fogats till lagutskottets betänkande nr 11.

Fru talman! Centern i lagutskottet har i huvudsak tillstyrkt regeringens förslag till lag om ensamrätt vid bärgning samt till vissa ändringar i lagen om sjöfynd och i lagen om flottning i allmän flottled. Redan 1974 konstaterade lagutskottet i anledning av en motion av Birgitta Hambraeus att 1841 års kungörelse om rätt att ta upp sjunket gods var otidsenlig och svårtillämpbar. Nu tio år senare leder denna motion och detta riksdagsuttalande till att vi får en ny lagstiftning. I ett fall har vi från centerns sida reserverat oss mot majoritetens och propositionens förslag, nämligen när det gäller om besvär över länsstyrelsens beslut skall föras hos sjöfartsverket eller hos regeringen. Vi anser att frågan om ensamrätt till bärgning är av sådan art att regeringen bör vara sista instans och icke sjöfartsverket. Enligt lagförslaget skall länsstyrelsen meddela ensamrätt till bärgning. Därvid är det inte självklart som hittills att den som först ansöker får rätten till bärgning. Det sägs nämligen enligt regeringens förslag i 3 § följande: ”Ensamrätt får ges bara till den som är lämplig med hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Har flera ansökningar gjorts rörande samma område skall länsstyrelsen pröva vilken av sökandena som från allmän synpunkt bör ha företräde.” Det är alltså en allmän lämplighetsbedömning som skall göras, och frågan är vilket organ som bör vara besvärsinstans. Fru talman! Jag vill erinra om att riksdagen i anledning av en proposition och på förslag av konstitutionsutskottet i april i år uttalade sig för vilka riktlinjer som bör gälla vid avvägning om regeringen eller centrala ämbetsverk bör vara besvärsinstanser. Jag citerar några rader ur konstitutionsutskottets betänkande 23 från förra riksmötet: ”Vidare bör man som föreslås i propositionen kunna undersöka möjligheterna att i vissa fall låta de centrala myndigheterna under regeringen överta regeringens uppgift som högsta instans. Utskottet vill dock framhålla vikten av att man här särskilt beaktar de kompetenskonflikter som kan uppkomma t.ex. genom att de centrala statliga myndigheterna konstitutionellt inte är att betrakta som överordnade länsstyrelserna.

Sjöfartsverket måste i och för sig anses väl kvalificerat att pröva ärenden om bärgning, framför allt sett ur sjösäkerhetssynpunkt. Men i fråga om bärgning måste hänsyn även tas till andra intressen än sådana som sjöfartsverket företräder. Det kan gälla frågor enligt vattenlagen, olika naturvårdsoch miljöskyddsfrågor, militära frågor m.m., dvs. frågor som länsstyrelsen har en vid erfarenhet av. Enligt vår mening föreligger det en risk för att besvärsprövningen i sjöfartsverket kan bli mindre allsidig än prövningen hos regeringen. Vi anser alltså att sjöfartsverket inte bör göras till besvärsinstans, och vi kan inte heller finna att någon annan myndighet tillgodoser kraven på rättssäkerhet. Vi anser därför att besvärsprövningen skall ligga kvar hos regeringen. Fru talman! Med hänsyn härtill yrkar jag bifall till reservation nr 2 och i Övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Som redan har framhållits i debatten har de nuvarande bestämmelserna om bärgning formen av en kungörelse från 1841. Jag vill för min del gärna framhålla att Sverige redan då hade mycket skickliga jurister, som kunde utforma lagar och kungörelser, men utifrån de samhällsförhållanden som då gällde. Att i dag hänvisa till att denna kungörelse i huvudsak har fungerat väl och att det därmed inte behövs någon ny lag i dag är ett väl enkelt argument i debatten. Vi behöver bara göra följande enkla tankeexperiment. Under de 140 år som har gått sedan kungörelsen formulerades har det skett en mycket snabb teknisk utveckling här i landet. De metoder som i dag finns när det gäller att söka efter olika sjöfynd och bärga gods är betydligt mer avancerade än tidigare. Bl. a. därigenom framstår det som mycket önskvärt och rimligt att vi nu får en ny, moderniserad lag. Vad är då den nya lagens innebörd? Är det så verkligt stora, revolutionerande förändringar? Nej, det är det egentligen inte. Fortfarande är det länsstyrelsen som skall pröva de ansökningar som kommer in. På den punkten är det ingen ändring. Den avgörande ändringen i lagförslaget är att länsstyrelsen inte automatiskt skall ge tillstånd till den som först anmäler sitt intresse för bärgning, utan att länsstyrelsen skall göra en prövning av de sökandes förutsättningar och möjligheter att föra företaget i land. Jag tycker det är mycket rimligt att länsstyrelsen skall kunna pröva de sökandes tekniska kunnande. Man skall också kunna ta reda på vilken teknisk och annan utrustning som de intresserade bärgarna har möjlighet att ställa till förfogande. Likaså bör man kunna pröva om de har en sådan ekonomi att de kan skaffa den erforderliga utrustningen. Vidare bör man nog förvissa sig om att ett bärgningsföretag kan ske på ett riktigt sätt med tanke på skyddsåtgärder, inte minst med hänsyn till arbetsmiljön och omtanken om de människor som direkt medverkar i bärgningsföretaget. Jag tycker att den nya lagen är väl avvägd mellan de intressen som olika myndigheter har att bevaka och de enskilda människornas intressen. Det skall också framhållas att ingenting hindrar att länsstyrelsen ger tillstånd till den som först anmäler sig, om länsstyrelsen finner att denna sökande är mycket lämplig att föra företaget i land. När det gäller den andra reservationen, om vilken instans som skall ta emot överklaganden, tycker jag nog att de talare som har talat för reservationen har bortsett från en aspekt som jag anser vara mycket viktig. Det handlar om angelägenheten av att vi här i landet ser till att både regering och riksdag får erforderlig tid att verkligen ägna sina krafter åt de stora övergripande samhällsfrågorna och att de får tid att diskutera framtidsfrågorna — hur vi bäst skall möta alla de problem som vi kommer att ställas inför. Vi kan försöka avlasta regeringen en del saker, exempelvis överklagningsärenden. Jag tycker att det är en rimlig och vällovlig utveckling. Jag är övertygad om att sjöfartsverket opartiskt kommer att granska de överklagningsärenden som kan bli aktuella. Jag ser också fram mot en utveckling där även andra underställda myndigheter i framtiden får bli överklagningsmyndigheter i stället för regeringen. Slutligen skall jag nämna den sista reservationen, där man talar om omfattningen av bärgningen. I dag är det ett omvittnat allmänt intresse här i landet att vi skall slå vakt om de kulturhistoriska föremål som finns. Det kulturhistoriska intresset ökar för varje år som går. Det är väl då riktigt att ansvariga myndigheter får vara med och ge sina synpunkter på exempelvis bärgningen av ett sjunket fartyg. De kan avgöra hur mycket som skall bärgas, och inte enbart överlåta till den enskilde människan att bärga kanske bara ett fåtal föremål och låta det andra ligga kvar på sjöbotten. Vi har all anledning att bevara och vårda alla de föremål som kan berätta om förhållandena under tidigare århundraden. Med de mycket avancerade instrument som i dag finns för att söka efter exempelvis ett sjunket fartyg, tycker jag att det är riktigt att myndigheterna får vara med och avgöra hur mycket som skall bärgas och att de får bedöma frågan från olika synpunkter. Fru talman! Sist vill jag lämna ett meddelande. På den allra sista sidan i utskottets betänkande bil. 2 har det skett ett litet olycksfall i den tryckeritekniska processen. I 8 § överst på sidan skall rubriken ”Tullfrihet medges för” anges. Ett rättningsblad kommer senare att delas ut.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
Fru talman! Lagutskottets vice ordförande ansåg tydligen att jag gjorde det litet för enkelt för mig. Jag vill understryka att vad jag sade i mitt anförande var att jag helt accepterar att man moderniserar kungörelsen från 1841. Det som Lennart Andersson kallar för den avgörande skillnaden mellan 1841 års kungörelse och det lagförslag som nu föreligger är just motivet till att vi inte accepterar propositionen, och detta är också motivet till reservation 1.
Fru talman! Från centerns sida har vi reserverat oss enbart när det gäller Onsdagen den besvärsinstans. Jag vill betona att förslaget angående besvärsinstans inte har 12 december 1984 remissbehandlats, eftersom utredningen föreslog att sjöfartsverket skulle vara första instans och regeringen skulle vara besvärsinstans. Det är på sjöfartsverkets förslag som det i stället i propositionen föreslås en annan modell, nämligen att länsstyrelsen är första instans och sjöfartsverket är andra instans. Vi vänder oss inte emot strävan att begränsa antalet besvärsärenden till regeringen. Det var väl rätt bred enighet vid riksdagens behandling i våras om att man bör kunna sortera bort en del ärenden som nu har regeringen som besvärsinstans. Den urgamla rätten att gå till kungs begränsas alltså något. Meni de riktlinjer som riksdagen då antog, och det var dem jag citerade i mitt anförande, talar man just om de kompetenskonflikter osv. som jag nämnde. Från vårt håll anser vi att dessa riktlinjer i hög grad är tillämpliga när det gäller just besvärsärenden gällande vem som skall få ensamrätt till bärgning. Som det står i lagen skall det ske en bedömning ur allmän synpunkt. Om man läser utskottsbetänkandet finner man att inte heller majoriteten är så säker på sin sak, eftersom man finner ord som visserligen och torde — t.ex.: Enligt utskottets uppfattning torde det dock inte föreligga någon risk, osv. Det andas en viss tveksamhet, och jag tycker att det är beklagligt att man i detta fall inte följde den rekommendation som riksdagen uttalade sig för i våras.
Fru talman! Äntligen kommer nu en lagändring som innebär bättre förutsättningar för upptagning av sjunktimmer och spillvirke. Redan 1976 togs denna fråga upp i riksdagen från vårt partis sida av Gustav Lorentzon. I en fråga till industriministern berördes både spillvirke och sjunkvirke. Detta initiativ följdes upp genom en motion 1978/79. Sedan dess har vi praktiskt taget varje år motionerat i denna fråga, tror jag. Vi är självfallet nöjda med att den juridiska delen av denna fråga får sin lösning. Vad man efter hand kan undra något över är varför det behövde ta så lång tid. Men detta kanske kan överlåtas till den framtida forskningen. Fru talman! Jag ville med dessa ord till protokollet få infört att ett träget motionerande ibland ger resultat.

Fru talman! Med detta ärende börjar vi nu behandla något som ser ut att bli en lång rad av ärenden som vilar på Eko-kommissionens många förslag.

Det är därför, enligt vår uppfattning, mycket viktigare att sätta in botemedel mot sjukdomen än som de socialistiska partierna tycks vilja, nämligen sätta in attackerna mot symtomen. Inom den socialistiska ideologin finns det tydligen inte utrymme för att acceptera att eko-brottslighet och förfall av samhällslojalitet är en följd av samhällets egna åtgärder och inte en förändring av individernas sinnen. Socialistiska partier tycks alltid kunna se bara en lösning på dessa typer av problem, nämligen mera kontroll, mera byråkrati och angiveri. Det är intressant att notera att remissorganen också har den inställning i allt väsentligt som jag har redovisat. Jag skall inte gå in på remissorganen, i förvissningen att Martin Olsson kommer att redovisa deras inställning i allt väsentligt. Det kan vara skäl att börja ett sådant här inlägg med att skissa företagsrevisonens kvalitet och ställning i svenskt rättsliv i dag. Det är min uppfattning — och jag vill gärna sedan höra majoritetens talesmans uppfattning om detta — att svensk företagsrevision står på en mycket hög nivå. En god utbildning av ekonomer i Sverige och en kraftfull verksamhet av revisorernas egna organ för att åstadkomma en god och högtstående revisorsetik är kanske de två främsta elementen för att man skall kunna säga att svensk företagsrevision står mycket högt. Jag tror t.o.m. att man kan hävda att av alla de insatser och alla de medel som i dag verkar för att begränsa skattefusk och fiffel är företagsrevisionen i Sverige det kanske främsta insatsmedlet, det främsta kamporganet mot denna samhällssjuka. Det förefaller mig som om man med bestämdhet kan konstatera att denna propositions, liksom många kommande propositioners, förslag kommer att leda till att väl fungerande system förstörs i stället för att samhället tillförs vad samhället möjligen behöver — en bättre ordning såvitt gäller den ekonomiska brottsligheten. Den proposition som ligger till grund för detta betänkande innehåller i allt väsentligt fyra olika förslag. Jag skall behandla dem ett för ett. Det första förslaget ålägger företagsrevisorerna en positiv granskningsskyldighet såvitt gäller vissa betalningar av skatter och avgifter och en positiv skyldighet att rapportera sina iakttagelser i företagens revisionsberättelser. Som jag nyss sade har vi ett väl fungerande revisionssystem, och det är värt att med stark emfas påpeka att bland de intressentgrupper som företagsrevisorerna i sitt arbete i dag representerar utgör det allmänna en av de främsta. Det ligger redan i dag inom revisorernas skyldighet att iaktta att företagen sköter sina betalningar -— till det allmänna i synnerhet och till sina borgenärer i allmänhet. Detta är ett system som fungerar utan att preciseringar av detta ansvar föreligger i lag. Man kan möjligen fråga sig: Innebär det någon skada att en precisering sker i lag? Jag vill hävda att det skulle innebära en allvarlig skada för systemet.

Jag kan bara nämna att en företagsledning som inte i rätt tid betalar offentliga utskylder ådrar sig personligt betalningsansvar för dessa — en hårt slående sanktion. Vidare finns i lagen en straffsanktion mot uteblivna betalningar. Om nu revisorerna skjuts in mellan statsmaktens kontrollmakt och företagsledningens ansvarsområde, uppkommer en mycket otydlig ansvarsbild för revisorerna. Revisorerna har sitt uppdrag från företagen, och det är allmänt känt och accepterat att den som emottar ett uppdrag också är skyldig den som ger uppdraget lojalitet. Genom att nu skjuta in revisorerna emellan den uppdragslämnande parten, företaget, och den kontrollerande parten, statsmakten, åstadkommer man en otydlighet, en intressekonflikt som kan vara förödande. Jag vill gärna höra Bengt Silfverstrands svar på frågor som: Vad innebär denna nya skyldighet för revisorerna? Kan den leda till ansvar för revisorn, om han inte fullgör denna granskningsskyldighet? Hur skall han göra om han inte får lov att fullgöra denna granskningsskyldighet under det löpande räkenskapsåret? Som jag sade nyss förefaller regeringens förslag och majoritetens ståndpunkt syfta mera till att slå sönder det väl fungerande systemet än till att skaffa fram ett nytt och bättre system. Det kommer särskilt väl till synes när man granskar förslaget om hur revisorernas rapportering av eventuella iakttagelser av brister i företagens skötsel av sina betalningsåligganden skall ske. Nu preciseras det nämligen i lagen att rapporteringen skall ske i revisionsberättelsen, som har samband med årsredovisningen. Man behöver inte ha värst djup erfarenhet av företagsamhet för att veta att revisionsberättelsen framläggs tillsammans med årsberättelse, resultaträkning och balansräkning, vilket är handlingar som i aktiebolag i allmänhet skall lämnas till ordinarie bolagsstämma. Den följer vanligen omkring sex månader efter det att bokföringsåret har utlöpt. I detta fall har alltså majoriteten föreslagit inte bara att samhällets viktiga kontroll av betalningar skall fullgöras på ett sätt som är olyckligt, utan dessutom att den skall fullgöras vid en tidpunkt som med stor sannolikhet ligger väsentligt efter den då betalningen skulle ha gjorts. Vad är vinsten med en sådan kontrollmakt? Vilken vinst uppkommer genom att staten i efterhand får en rapport om att en betalningsskyldighet inte möttes kanske ett år tidigare? En rapport i en årsberättelse om att ett företag vid någon tidpunkt under det sedan länge förflutna bokföringsåret inte rätt kunde fullgöra sin betalning kan, beklagligtvis, tvärtom få direkt skadlig effekt på företaget, som går långt utöver det tillfälliga betalningsproblemet. Regeringens förslag får således inte bara negativa konsekvenser därför att det förstör ett fungerande, bra system. Det får också en direkt negativ effekt på de företag som utsätts för revisorns granskning. För majoriteten kan väl inte på allvar tro på sitt argument att löpande revision är svaret på detta påstående? Ett företag som inte rätt kan betala sina skulder kan väl ändå inte förväntas kalla in sin revisor under löpande bokföringsår för att han då skall granska betalningarna? Även om så skedde, Bengt Silfverstrand, vilken effekt skulle det ha på statens tillsyn över betalningarna om revisorns rapport lämnas först ett halvt år eller ett år senare? En granskning av argumenten för det första förslaget i betänkandet visar så tydligt att man kan tala om bevisning att förslaget åstadkommer mer skada än nytta — om ens någon nytta. Fru talman! Jag yrkar här bifall till reservationerna 1 och 3. Jag övergår därefter till att granska det andra förslaget i regeringens proposition och i betänkandet. Det är ett förslag som rubbar den kanske mest centrala delen i den goda företagsrevision som vi har i Sverige, nämligen den tystnadsplikt som är så nödvändig för ett förtroendefullt samarbete mellan företagsledning och revisor. I aktiebolagslagen är revisorn garanterad och ålagd tystnadsplikt. Tystnadsplikten är grunden för att företagsledning och revisor tillsammans förtroendefullt kan diskutera ett företags skatteoch betalningsproblem. Det kan vara skäl att här redovisa att det i svensk rättegångsbalk i dag finns möjlighet för en åklagare att redan på förundersökningsstadiet ålägga en person som kan lämna upplysningar vittnesplikt, om åklagaren är övertygad om att en person är på sannolika skäl misstänkt för brott. Redan i dag kan man således med hänvisning till rättegångsbalkens regler under en förundersökning bryta revisorns tystnadsplikt, nämligen då det föreligger långtgående misstankar om brott. Det behov av information för brottsutredning som uppenbarligen finns tillfredsställs i dagens lagstiftning. Propositionen och majoriteten i utskottet lägger här fram ett förslag som innehåller en långtgående rättsupplösande effekt och som verkligen kan föra tankarna till angiveri. Revisor åläggs nämligen skyldighet att lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till en förundersökningsledare vid förundersökning i brottmål. Det finns ingen bestämning om vilken grad av misstanke som skall föreligga. Det kan räcka med att en förundersökning har inletts, dvs. att misstanke om brott föreligger. Och det kan räcka med att den brottmålsförundersökning som inletts avser över huvud taget någon som har relationer till företaget. Det finns ingen bestämning i den föreslagna lydelsen i lagtexten som anger att brottsmisstanken skall gälla det granskade företaget. Propositionen och majoritetens förslag ställer alltså dörren vidöppen för ett totalt genombrott av revisorns tystnadsplikt, som är grundvalen för den goda företagsrevision som vi har. Än en gång måste man alltså konstatera att utskottsmajoriteten hellre ser en dålig reform än bevarandet av ett bra system. Jag yrkar här bifall till reservation 4. I Sverige har vi sedan 1982 en lag om skyldighet för alla aktiebolag att fr.o.m. 1988 ha kvalificerad revisor, och med kvalificerad revisor menas en revisor vars kompetens är garanterad på ett eller annat sätt.

Den här reformen, som alltså vilar på en synnerligen luddig bestämmelse, nämligen att särskilda skäl skall föreligga, öppnar möjligheten för ändlösa trakasserier och missöden. I förarbetet till lagstiftningen har statsrådet pekat på sådana skäl som skulle kunna utgöra underlag för beslut om utseende av kvalificerad revisor eller offentlig revisor, t.ex. att företaget haft betalningsproblem. Detta leder omedelbart tanken till att en leverantör som inte får rätt betalning kommer att använda detta som ett påtryckningsmedel för att få betalning. Det finns inte i förarbetena för reformen ett enda godtagbart skäl för behovet, och det är värt att än en gång konstatera att det i beredningsarbetet inte förekommit en ordentlig beredning beträffande att kvalificerad revisor jämväl skall påtvingas de små företagen, som sannerligen inte har utrymme för att bära kostnaderna för kvalificerad revisor i alla sammanhang. Jag hänvisar här till och yrkar bifall till reservation 5. Slutligen, fru talman: Det fjärde förslaget i propositionen och i betänkandet innehåller ett förslag om regel att revisor som entledigas från sitt uppdrag innan uppdraget fullgjorts eller innan tiden för förordnandet gått ut skall bli skyldig att underrätta länsstyrelsen om detta. Jag måste uttala stor sympati för förslaget i princip. Det är uppenbart att en företagare som utsätts för en energisk och effektiv revisor kan vilja undvika hans erinringar genom att meddela honom avsägelse från uppdraget.

På detta skäl har vi sett oss nödsakade att gå emot förslaget. Hade inte förslaget om rätt att utse kvalificerad eller offentlig revisor förekommit, skulle vi förmodligen ha hamnat på en annan ståndpunkt. Jag yrkar här bifall till reservation 6.

Fru talman! Revisorernas roll är i dag mycket betydelsefull, både ur allmän synpunkt — bl.a. då det gäller bekämpande av ekonomisk brottslighet — och för flertalet företag. Revisorerna är inte enbart granskare utan fyller även viktiga funktioner som ekonomiska rådgivare och diskussionspartner för företagsledningen. Ett genomförande av vissa av de i propositionen framförda förslagen, främst förslaget att göra revisorn till något av skattemyndigheternas förlängda arm, skulle enligt centerns uppfattning komma att förändra revisorernas uppgifter på ett sätt som skulle verka menligt på revisorernas möjligheter att fullgöra sina hittillsvarande uppgifter. Det är enligt vår uppfattning ytterst väsentligt att förändringar inte genomförs som ändrar revisorsuppgifternas karaktär så att förutsättningarna för ett förtroendefullt samarbete mellan revisorer och företagsledare försämras. Vi anser självfallet att det är ett mycket beaktansvärt syfte att försöka bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Men detta måste vägas mot rättssäkerhet, integritet och andra principiellt viktiga synpunkter — och när det gäller revisorerna även deras möjligheter att utföra sitt arbete. Med hänsyn härtill och med stöd av den omfattande kritik som framkommit under remissbehandlingen har vi från centerns sida yrkat avslag på två av de fem i propositionen föreslagna lagändringarna gällande revisorernas uppgifter. Vad vi yrkar avslag på är dels förslaget att göra revisorerna till skatteoch avgiftsmyndigheternas förlängda arm, dels förslaget att ge länsstyrelserna rätt att utse kvalificerad revisor i bolag som ännu inte har sådan. I propositionen, som bygger på Eko-kommissionens betänkande Effektivare företagsrevision, framläggs, som jag sade, fem förslag till lagändringar. Vissa av de förslag som framlades av Eko-kommissionen har inte fullföljts. Det första förslaget i propositionen innebär att revisorerna skall granska om bolaget fullgjort sina skyldigheter i fråga om skatter och avgifter. Om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter skall det anmärkas i revisionsberättelsen, och denna skall i avskrift sändas in till länsstyrelsen. Regeringens förslag överensstämmer på denna punkt med kommissionens förslag, vilket har utsatts för en omfattande kritik under remissbehandlingen. Trots remisskritiken har alltså regeringen valt att försöka genomföra kommissionens förslag. De många kritiska remissinstanserna framhåller främst de risker som de anser att förslaget innebär när det gäller för revisorerna att i framtiden — som jag har nämnt tidigare — kunna fullgöra sina hittillsvarande uppgifter på bästa sätt. För det första framhålls det att förslaget innebär att revisorsuppgifterna ändrar karaktär om revisorerna av företagsledningen kan komma att ses som samhällets skatterevisorer i stället för, som nu, av företagets ägare utsedda att granska företagsledningens sätt att sköta företaget. För det andra framhåller flera remissinstanser att skattelagstiftningen är omfattande och svårtolkad och att det därför ibland kan vara svårt för revisorn att avgöra om ett visst handlande står i strid med skattelagstiftningen eller inte. För det tredje betonar flera remissinstanser risken för att de sedvanliga revisorsuppgifterna blir lidande av att revisorerna skall syssla med skatteoch avgiftskontroll. Kommerskollegiet, som är tillsynsmyndighet för revisorerna, framhåller exempelvis detta. Ytterligare skäl emot förslaget är, för det fjärde, att det kan leda till minskad öppenhet gentemot revisorerna från företagsledningens sida. Många fler kritiska synpunkter återfinns i remissyttrandena, t.ex. att det är ganska verkningslöst om det i en revisionsberättelse rapporteras något som kanske har inträffat för ett och ett halvt år sedan och som gäller bristande inbetalning av skatter. Från centerns sida delar vi remissinstansernas kritiska synpunkter på föreliggande förslag och motsätter oss att revisorerna tilldelas en ny, fiskal uppgift som skatteoch avgiftskontrollanter. Därför, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1. I stället för att i lagstiftningen ge revisorerna nya omfattande uppgifter anser vi, liksom flera remissinstanser, att det bör skapas bättre förutsättningar för taxeringskontroll och taxeringsrevisioner så att kraftfulla åtgärder kan sättas in mot företag som på särskilda grunder kan misstänkas för ekonomisk brottslighet. Vi anser därför att det bör ankomma på regeringen att i samband med årets budgetbehandling närmare överväga behovet av ytterligare resurser för taxeringsrevision. Det anser vi att riksdagen skall ge regeringen till känna, vilket vi föreslår i reservation nr 2, som jag med detta, fru talman, ber att få yrka bifall till. Kommerskollegiet och Föreningen Auktoriserade revisorer framhåller i sina remissyttranden ytterligare en sak, nämligen att det i stället för lagstiftning är viktigt att god revisionssed vidareutvecklas med avseende på revisorernas befattning med skatteoch avgiftsfrågor på liknande sätt som god revisionssed utvecklas på andra områden. Även detta är ett alternativ till regeringens förslag att göra revisorerna till skattemyndigheternas förlängda arm. Inom centern anser vi att statsmakterna i samarbete med revisorernas och näringslivets organisationer och med de fackliga organisationerna bör stödja en sådan utveckling. Det framhåller vi i reservation 3, som jag med detta vill yrka bifall till. Ytterligare en del i betänkandet vill jag kommentera. Först vill jag erinra om att riksdagen 1982 efter ett förslag av mittenregeringen beslöt att alla aktiebolag skall ha kvalificerad — alltså auktoriserad eller godkänd -— revisor. För nybildade bolag gäller denna bestämmelse fr.o.m. den 1 januari 1983, men för tidigare bildade bolag träder bestämmelserna i kraft först fr.o.m. årsskiftet 1987-1988. Detta berodde helt enkelt på att tillgången på kvalificerade revisorer tidigare inte ansågs bli tillräckligt stor. I propositionen föreslås ingen ändring av dessa regler. Men det föreslås att länsstyrelsen skall få besluta att bolag som ännu inte har kvalificerad revisor ”om det är påkallat av särskilda omständigheter” skall utse kvalificerad revisorer tidigare än den 1 januari 1988. Från centerns håll finner vi inte att tillräckliga skäl föreligger att nu — när endast tre år återstår till dess att samtliga bolag skall ha kvalificerad revisor — införa en rätt för länsstyrelsen att besluta om att vissa bolag skall tillämpa lagstiftningen tidigare än som fastställdes i riksdagsbeslutet 1982. Föreligger brister i vad gäller skyldighet mot det allmänna i fråga om skatter och avgifter återkommer vi till förslaget att det är taxeringsrevision som skall företas. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Alla klagar på vädret, men ingen gör någonting åt det, utbrast en gång den amerikanske författaren Mark Twain. Överfört på dagens fråga om effektivare företagsrevision skulle man kunna säga: Alla säger sig vilja bekämpa den ekonomiska brottsligheten, men få är beredda att gå från ord till handling. Det har också de två borgerliga inläggen klart visat. Det torde vara svårt att förneka att en effektiv och sakkunnig revision har stor betydelse för att förebygga och motverka såväl omedvetna som medvetna brister i ett företags redovisning.

Förvisso var det formellt en, av de många borgerliga regeringarna som lade fram propositionen om införande av kvalificerade revisorer i samtliga aktiebolag. Men det bör då understrykas att detta skedde med vissa restriktioner, bl.a. när det gäller övergångstiden, och först sedan den borgerliga riksdagsmajoriteten två gånger avvisat socialdemokratiska motioner i frågan. Det borgerliga agerandet har sålunda också på detta område präglats av passivitet, kluvenhet och motsägelser. I rättvisans namn skall sägas att centern någon gång har försökt inta en självständig hållning men på upploppet på alla väsentliga punkter återgått till slavens plats på den moderata triumfvagnen. Det betänkande vi nu behandlar om effektivare företagsrevision jävar inte detta påstående. När vi socialdemokrater föreslår vissa åtgärder i syfte att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet inom företagen, reserverar sig de borgerliga partierna på sex punkter. Moderaterna skjuter, som vanligt frestas man tillägga, på allt som rör sig och hamnar inte sällan långt över målet. Centern visar den här gången sin självständiga hållning genom att bara avge tre reservationer men ställer inte upp på det viktigaste förslaget, nämligen att revisorerna åläggs att särskilt granska att bolaget fullgjort sina skyldigheter i fråga om skatter och avgifter samt i förekommande fall göra anmärkningar om brister i detta avseende i revisionsberättelsen. Logiken i reservation 1 är minst sagt förbryllande. Å ena sidan säger reservanterna att en revisor skall iaktta såväl aktieägarnas och de anställdas som också borgenärernas och samhällets intressen. Längre fram i reservationen görs sedan utan närmare precisering det ensidiga konstaterandet att företagsledningens förtroende för revisorn kan komma att skadas genom en utvidgad granskningsskyldighet på skatteoch avgiftsområdet. Men alla erfarenheter visar att dröjsmål med eller underlåtelse att betala skatter och avgifter ofta drabbar såväl leverantörer, anställda som konkurrenter. Därför borde alla som säger sig vilja främja en sund och rättvis konkurrens i näringslivet hälsa det här förslaget med tillfredsställelse. Påståendet i reservation 1 att remissinstanserna ”så gott som enhälligt” avstyrkt förslaget saknar grund. Till att börja med har regeringen hörsammat flera av de synpunkter som flera remissinstanser anförde med anledning av Eko-kommissionens förslag, vilket utgör underlaget för propositionen. Det gäller bl.a. en begränsning och precisering innebärande att granskningen skall avse preliminär A-skatt, kvarstående skatt, arbetsgivaravgift och mervärdeskatt. Hur sedan reservanterna kan bortse från att tunga remissinstanser som riksåklagaren, riksskatteverket, statskontoret, flera länsstyrelser, och inte minst de anställdas organisationer, ställt upp bakom förslaget är också synnerligen förbryllande. Uppenbarligen tillmäter exempelvis centerpartiet inte heller i denna fråga de anställdas synpunkter någon som helst betydelse. Jag tycker att det bör noteras i sammanhanget. I reservation 2 föreslår utskottets centerpartister en förstärkning av taxeringsrevisionen som ett alternativ till utvidgad granskningsskyldighet för företagens revisorer. Sådana förslag kan med fördel övervägas i budgetsammanhang och står på intet sätt i motsatsställning till de åtgärder av förebyggande karaktär som vi nu förordar. F. ö. kan noteras att skatteutskottet, som bereddes tillfälle att yttra sig över den här motionen som har Martin Olsson som första namn, avstod från att yttra sig. Det kan alltså inte sägas att någon centerpartist i skatteutskottet delar Martin Olssons uppfattning på den här punkten. I reservation 3 förslår utskottets samtliga borgerliga ledamöter en utveckling av begreppet god revisionssed. Det låter sig naturligtvis sägas och självfallet står inte heller detta i något som helst motsatsförhållande till övriga förslag i betänkandet. Men att vänta några effektiva bidrag från en sådan ”reform” inom överskådlig tid är knappast realistiskt — och medan gräset växer dör som bekant ofta kon. Utskottets moderater ondgör sig i reservation 4 över förslaget om utvidgad upplysningsskyldighet för revisorerna i brottmål. Propositionens förslag innebär att en revisor blir skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till den som leder en förundersökning i brottmål. Det är nog bara moderater som finner det orimligt att så sker. I övrigt torde de flesta inse betydelsen av att bevisföringen i brottmål underlättas genom att förundersökningsledare på ett så tidigt stadium som möjligt kan få tillgång till för brottsundersökningen relevanta uppgifter. När sedan moderaterna påstår att förslaget inger starka betänkligheter från rättssäkerhetssynpunkt— en formulering som numera tillhör perennerna i den moderata vokabulären — befinner man sig i bräcklig farkost. Det står nämligen helt klart att räckvidden av förslaget begränsas av bestämmelserna i rättegångsbalken. Det kan därför inte bli fråga om att revisorn hörs i andra fall än då han eller hon på något sätt har anknytning till det företag eller den person förundersökningen avser. Det är märkligt att den moderata utskottsgruppen, som ju förfogar över flera jurister av facket, kan avge en reservation som är så illa underbyggd. Samtliga borgerliga ledamöter yrkar i reservation 5 avslag på förslaget att länsstyrelserna i vissa fall, nämligen i fråga om företag som ännu inte har någon kvalificerad revisor, skall kunna besluta om att en sådan skall utses. Förslaget kommer att få mycket begränsad räckvidd och skall närmast ses som en stödåtgärd som kan få betydelse just för den kategori företag där bristerna i revisionen framstår som uppenbara. Det finns också preciserat vad det kan vara för brister; det har Nic Grönvall själv citerat, så det behöver inte jag göra. I reservation 6 slutligen fulbordar moderaterna sitt nej-sägeri genom att inte ens kunna acceptera förslaget om att revisor som avgår i förtid skall anmäla sin avgång till länsstyrelsen och därvid lämna en redogörelse för den granskning han haft att utföra. En förkrossande majoritet av de remissinstanser som de borgerliga i andra sammanhang funnit det förenligt med sina intressen att hänvisa till, tillstyrker förslaget, som ju tillkommit i syfte att förebygga ett missbruk som kan förekomma då en revisor av olika skäl tvingas lämna sin post i förtid. När moderaterna först säger sig hysa förståelse och sympatier för förslaget men sedan med allmänt tal om byråkrati yrkar avslag på detsamma har de bara ännu en gång understrukit att det är fråga om den obotfärdiges sista förhinder. Fru talman! Med de här förslagen tar vi ytterligare några steg mot en stark, välutvecklad, självständig och oberoende revision. En sådan revisorsfunktion är inte bara det bästa sättet att motverka ekonomisk brottslighet, utan den utgör också en näringspolitisk resurs, som hittills inte tagits till vara i tillräcklig utsträckning. Vems intressen tjänar egentligen de borgerliga partiernas handlande i den här frågan?

Detta visar två saker: för det första att de borgerliga egentligen inte är intresserade av någon självständig och oberoende företagsrevision, och för det andra att samma partier inte är självständiga och oberoende gentemot det svenska näringslivet. Fru talman! Jag yrkar avslag på samtliga sex reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Bengt Silfverstrands avslutning blev en bombastisk upprepning av argument som jag tror vi skall vänja oss vid, nämligen att de borgerliga partierna inte skulle vara intresserade av kampen mot ekonomisk brottslighet, vilket är ett ogrundat påstående. Jag skulle, med en lätt travestering av Bengt Silfverstrands inledning, kunna säga honom att den visdom som låg i Mark Twains mycket kända uttalande tydligen helt gått Bengt Silfverstrand förbi; den vädermakare som gör vädret sämre lär sannerligen inte bli föremål för Mark Twains uppskattning! Om man i stället för regnväder åstadkommer snö blir man inte särskilt populär. Vad vi menar och vad jag noggrant har påpekat är att det på intet sätt framgår i utskottets betänkande eller i propositionen att det förslag som vi nu får på våra bord ger en bättre samhällskontroll över företag som fifflar och fuskar. Det ger i stället negativa effekter för den väl fungerande företagsrevisionen. Det är intressant att notera att Bengt Silfverstrand, när han i sitt famlande efter stöd för majoritetens ståndpunkter vänder blicken mot remissorganen, bara hittar tre partsintressenter, nämligen riksåklagarämbetet, kronofogdemyndigheten och statskontoret, alltså representanter för kronan som naturligtvis har intresse av att få in pengar. Beträffande den upplysningsplikt, som jag så energiskt har kritiserat, vill jag säga att Bengt Silfverstrand i sitt inlägg förbigår det centrala, nämligen det väsentliga i att det finns ett förtroende mellan företagsledning och revisorer. Om det förtroendet bryts och försvinner, uppkommer risken för en ännu värre situation. Det kan handla om en direkt och påtaglig skada, nämligen om företagen mera allmänt börjar använda sig av en offentlig eller känd företagsrevisor och en okänd och diskret konsulterad skattekonsult. Sannolikheten för att den effekten uppkommer är mycket stor. När Bengt Silfverstrand säger att vår oro för rättssäkerheten är konstlad eller unik, vill jag peka på vad utskottsmajoriteten, till vilken Bengt Silfverstrand såvitt jag förstår hör, skriver på s.7 i betänkandet, nämligen att det förekommer en kontrovers mellan rättssäkerhetsintressen och det allmännas intressen. Där gör utskottmajoriteten en avvägning som vi moderater inte instämmer i. Man säger helt kallt att i detta sammanhang skall på nytt den enskildes rättssäkerhetskrav vika för det allmännas intressen. Det är en uppfattning som vi inte delar, och den är grunden till vår reservation i detta avseende. När det till sist gäller frågan om upplysningsplikten står det visserligen i betänkandet — som har lästs av en av de jurister som finns i moderaternas lagutskottsgrupp — att räckvidden av det föreslagna lagrummet begränsas av bestämmelserna i rättegångsbalken om förundersökning. Men dessa bestämmelser innehåller sannerligen inget klarläggande om att inte förundersökningsbegreppet skulle kunna gälla även andra företag än det företag i vilket revisorn har sitt uppdrag. Det kan visserligen sägas allmänt att en sådan begränsning torde avses, men det finns inget slutgiltigt uttalande därom. Det är märkligt och värt att observera att Bengt Silfverstrand inte berör de olika nivåer av misstanke som skall föreligga. I förslaget, som majoriteten i utskottet har ställt sig bakom, gäller att blott förundersökning har inletts — alltså en mycket låg grad av misstanke — kan tystnadsplikten, som utgör underlaget för en bra och effektiv företagsrevision, krossas.

Fru talman! Bengt Silfverstrand höll ett agitatoriskt anförande, som väl knappast var riktat till riksdagens ledamöter, utan som snarare skulle passa att hålla ute på gator och torg. Även om det kan vara trevligt att lyssna till ordvändningarna, måste jag säga att talet om att centern har hoppat upp på den moderata triumfvagnen är litet tjatigt. Bengt Silfverstrand använde samma uttryck i en debatt under fjolårets riksmöte. För att det skall bli roligt bör man alltså variera ordvalet litet grand och hitta på något nytt. Det är kanske ändå svårt för Bengt Silfverstrand att hitta på något nytt, eftersom han i sakfrågan gav en felaktig uppgift.

Vad vi går emot är att göra revisorerna till skattekontrollanter. Vi går också emot att länsstyrelserna skall få utse kvalificerade revisorer i bolag som ännu inte har det, och det motiverar vi främst med att det är bara tre år till dess alla bolag skall ha kvalificerade revisorer. Bengt Silfverstrand använde uttrycket att vi frånkänner vissa remissinstanser möjlighet att bedöma det här. Låt mig säga att det är inte så lätt för en riksdagsledamot att läsa vad remissinstanserna har tyckt, eftersom yttrandena finns ihopklippta i ett särskilt häfte där man snällt får leta sig fram. Men jag har letat igenom det och funnit en mängd remissinstanser som har avstyrkt förslaget. Bland myndigheter och liknande finns kammarrätten i Stockholm, brotts förebyggande rådet och kommerskollegium som är tillsynsmyndighet för revisorerna. Jag kan citera vad kommerskollegium säger: ”Det starkaste skälet mot den föreslagna utformningen är emellertid att den mycket omfattande granskningsplikten över det stora och svåra område som det här är fråga om riskerar att leda till att den sedvanliga företagsrevisionen utarmas till förmån för en mera renodlad skatteoch avgiftsgranskning. Detta skulle i sin förlängning kunna leda till en ur allmän synpunkt olycklig försvagning av företagens redovisning och övriga ekonomiadministrativa kontrolloch styrfunktioner.” Kommerskollegium, om någon myndighet, bör väl vara sakkunnig här. Bankinspektionen, ett annat statligt organ, avstyrker. Hovrätten över Skåne och Blekinge är tveksam, likaså riksskatteverket. Bland länsstyrelserna har ungefär lika många tillstyrkt som avstyrkt — det är väl något beroende på vilken politisk sammansättning de har. Föreningen Auktoriserade revisorer, Sveriges advokatsamfund och en del andra sammanslutningar har också kommit med klara avstyrkanden. Från remissinstanserna har det framkommit en väldigt stark kritik mot kommissionens förslag på den här punkten, men regeringen har i huvudsak följt vad kommissionen föreslagit. Vi vill att revisorerna skall ha en självständig ställning. Vi vill att de skall kunna fullgöra sina viktiga uppgifter på ett ur både samhällets och resp. företags synpunkt bra sätt. Men vi vill inte att de skall så att säga ersätta skattemyndigheterna som skattekontrollanter. Vi vill att man skall åtskilja skatteoch avgiftskontrollen, som är samhällets uppgift, från revisorernas uppgift. För våra ställningstaganden har vi alltså ett brett stöd från synnerligen tunga och omdömesgilla remissinstanser.
Fru talman! Om mina synpunkter inte stannar inom riksdagens väggar utan når människorna, som Martin Olsson uttryckte det, på gator och torg, är det enbart en fördel. Det är nämligen det som är avsikten. Avsikten är att vi verkligen här skall avslöja vilka bevekelsegrunder som ligger bakom moderaternas och centerns nej till regeringsförslaget, nämligen att man inte vill skapa en oberoende och självständig ställning för revisorerna, att man vill att revisorerna allt framgent skall vara ägarintressenas redskap. Det är ju detta hela diskussionen handlar om. Om jag upprepade vad jag sagt tidigare om att centern befinner sig på den moderata triumfvagnen, beror det helt enkelt på, Martin Olsson, de fakta som framgår av utskottshandlingarna, nämligen att centern också den här gången åkt med i det moderata ekipaget. Centern kan alltså inte skaffa sig en självständig syn på dessa frågor utan hamnar till sist hos det parti som säger nej till praktiskt taget allt. Att centern sedan har gått med på några saker har jag också noterat, och det är en framgång. Om vi först tar punkten 1, om revisorns skyldighet att granska skatter och avgifter, ber jag er observera att det är en förebyggande åtgärd. Som ett alternativ till detta har centern föreslagit — förlåt att jag uttrycker mig litet drastiskt — fler skattepoliser. Man har alltså föreslagit en åtgärd av ett slag som man har gått emot när vi har debatterat frågan i andra sammanhang här i riksdagen. Det måtte väl ändå vara bättre, Martin Olsson, i varje fall i ett inledningsskede, att välja de förebyggande åtgärderna och utnyttja den kompetens och den kunnighet som finns hos revisorerna i företagen. Det är precis vad vi har föreslagit. Jag tror inte att man når särskilt långt genom att räkna upp ett antal remissinstanser. Jag gjorde det väldigt översiktligt, och jag kan nöja mig med att här erinra om statskontorets yttrande, vilket jag tycker väger tungt i det här sammanhanget. Man säger att det är förvånande att Föreningen Auktoriserade revisorer ej utfärdat rekommendationer på detta område. Hade föreningen gjort det, hade den kanske inte varit i det här läget, men det har den inte brytt sig om. Vidare säger statskontoret: ”Det kan därför finnas anledning att i lagtext förtydliga hur revisorn skall granska företagets redovisning med hänsyn till gällande skatteregler. I praktiken torde också vissa revisorer redan nu agera i enlighet med kommissionens förslag.” Även i det här fallet är det alltså en stödlag vi vill införa. De som sköter de här uppgifterna klanderfritt i dag behöver inte alls bekymra sig. Jag kan instämma i Nic Grönvalls uppfattning att vi i allmänhet har hög kvalitet på företagens revisorer i dag, och denna höga kvalitet bidrar ytterligare till att göra de här insatserna rent rutinmässiga i de flesta fall. Man behöver alltså inte heller på den punkten oroa sig. Låt mig slutligen ta upp frågan om rättssäkerhet. Det är komplicerade frågor det gäller i företagen, och åtskilliga konkurser, gäldenärsbrott och andra fall av ekonomisk brottslighet har det tagit år att utreda, beroende på att det har varit svårt att få tillgång till handlingarna, t.ex. bokslut, på grund av de regler som har gällt. Den regel vi har i dag, att skälig misstanke först skall föreligga, innebär i praktiken att det kan ta år innan man kan klara ut de komplicerade förhållandena. Om vi nu ger möjlighet för åklagaren att gå in redan på ett tidigare stadium, kan vi snabbare få fram just de för brottmålet relevanta handlingarna och därmed på ett för hela samhället billigare sätt lösa upp knutarna. Jag kan fortsätta Nic Grönvalls citat från s. 7 med ett par rader på s. 8 i betänkandet, som jag var inne på redan i mitt inledningsanförande: ”Det kan alltså inte komma i fråga att revisorn hörs i andra fall än då han på något sätt har anknytning till det företag eller den person förundersökningen avser.” Så var det med rättssäkerheten. Inte heller på den punkten har moderaterna något sakligt att komma med i den här debatten.
Fru talman! I allmänhet är det enklast att börja en replik med det sista som motståndaren sade, och jag gör det. Den citerade meningen på s. 8 representerar utskottsmajoritetens synpunkt på det här problemet. Jag hoppas att Bengt Silfverstrand inte lever i föreställningen att han tillhör rättsskaparna i vårt land med den texten. Jag tillåter mig att ha en annan uppfattning, och jag är ganska säker på att den som kan svensk lag, framför allt rättegångsbalkens regler, inte är övertygad om nyttan av en lagbestämmelse vars ordalydelse enbart anger att revisorns tystnadsplikt bryts i de fall där förundersökningen inletts i brottmål. Det är visserligen sant att rättegångsbalkens regler syftar till att hålla förundersökningen till ett begränsat område, men jag ställer inte upp på utskottsmajoritetens mening på s. 8, som citerades av Bengt Silfverstrand. Jag går nu över till inledningen av Bengt Silfverstrands senaste replik. Han behöver inte alls anstränga sig för att avslöja de borgerliga partiernas bevekelsegrunder för att ta avstånd från den här propositionens förslag. Vi anstränger oss allt vad vi kan för att tala om för både Bengt Silfverstrand och omvärlden vad våra grunder är. Jag tycker att vi är framgångsrika med tanke på att Bengt Silfverstrand inte ägnar sig åt att gendriva de argument som vi åberopar utan fortsätter med att med megafonstämma trumma ut sina egna argument. Det skulle vara värdefullt att få veta Bengt Silfverstrands mening om vad en rapport i en årsrevisionsberättelse, som möjligen utgivs ett år efter det att en betalningsförsummelse skett, innebär för stärkande av samhällets intressen av rättidiga betalningar. Det kan inte vara av särskilt stor betydelse att i efterhand få veta att en betalning försummats för en lång tid sedan. Det mest hårresande uttalande som Bengt Silfverstrand gör är emellertid när han påstår att den borgerliga oppositionen här skulle vägra att understödja existensen av en självständig och oberoende revisorskår. Det kan bero på att Bengt Silfverstrand totalt saknar kunskap om vad som är god revisionsetik och totalt saknar kunskap om verksamheten inom Föreningen Auktoriserade revisorer, där reglerna om bokföring och revisorsetik präglas. I dessa — det har jag redovisat i mitt första inlägg — preciseras kretsen av intressenter som revisor under utförande av företagsrevision har att iaktta. Reglerna omfattar hela kretsen av intressenter i samhället — anställda, borgenärer, ägare, företagsledning och sist men inte minst samhället, kommunen och staten. Det finns alltså i detta begrepp som finns inskrivet i aktiebolagslagen och som vi här refererar till, god revisionsetik, utomordentligt stark garanti för revisorernas ställning som fri och oberoende kraft i förvaltningen av svensk företagsamhet. Det är slutligen märkligt och litet av ett slag under bältet när Bengt Silfverstrand t.o.m. sträcker sig därhän att han gör gällande att vi inte skulle vilja ta till vara de anställdas intressen genom att inte lyssna på de remissuttalanden som de anställda gjort. Vi vill, som jag många gånger sagt, verka för att skapa, eller skall jag hellre säga bevara, det effektiva och synnerligen accepterade förvaltningssystemet för företagsangelägenheter, med en rimlig ansvarsfördelning mellan företagsledning, revisorer, ägare och statens kontrollmakt. När vi slår sönder detta system, då sätter vi de anställdas trygghet i fara, inte minst om vi ålägger revisorer att rapportera till företagens skada om betalningsförsummelser som sedan länge är utklarade.

Fru talman! Jag vill något kommentera Bengt Silfverstrands andra inlägg. Centerns ställningstagande i utskottet, som framgår av utskottsbetänkandet, grundas helt på den motion som vi centerpartister i lagutskottet och några flera utskott väckt. Vi har varken tagit bort någonting eller lagt till någonting, utan våra reservationer har yrkanden som översstämmer med motionen. Det är inte fråga om att hoppa upp på något annat partis triumfvagn, som Bengt Silfverstrand har som ett kärt uttryck. Centern har på olika sätt arbetat för bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. När det gäller rättssäkerheten hävdade centerns representant, advokaten Bengt Ljusberg, våra synpunkter i den referensgrupp till Eko-kommissionen som han tillhörde. Som bekant fick ju ingen från oppositionen vara med i själva kommissionen. Jag vill betona att det inte är fråga om att vi ansluter oss sig till andra partiers synpunkter. Ibland överensstämmer våra synpunkter med andra partiers, ibland gör de inte det. Här gäller det helt enkelt revisorernas ställning. Bengt Silfverstrand började nästan tala som för några år sedan när han och några andra socialdemokrater förordade att länsstyrelsen skulle utse revisorer i företagen. Man skulle alltså ha offentliga revisorer. Det föreslår även Eko-kommissionen. Nu visar det sig att departementschefen intar samma ståndpunkt som vi från den icke-socialistiska sidan intog i samband med socialdemokratiska motioner i ärendet. Han säger att enligt hans mening skulle en offentlig revisor i allmänhet ha små möjligheter att förbättra situationen i bolagen. Han säger även att enligt hans mening kan det inte uteslutas att tillkomsten av en offentlig revisor skulle försämra arbetssituationen för de ordinarie revisorerna och leda till motsättningar både inom kretsen av revisorer och i förhållande till bolagsledningen. Detta är alltså motiv för att inte ha offentligt utsedda revisorer. Jag tycker att det är ett motiv för att inte heller ge länsstyrelsen en rätt att i vissa fall utse en offentlig revisor. Vad sedan gäller att göra revisorerna till skattekontrollanter, kan självfallet var och en hitta citat av remissinstanser som är positiva eller negativa. Vad jag har anfört är att en rad tunga remissinstanser, som representerar såväl samhällsintressen som revisorerna har klart avstyrkt detta. Brottsförebyggande rådet är ju ett organ som vi har stor tilltro till. I dess utlåtande framhålls bl.a.: ”Förmodligen kommer efter år 1984 redovisningen av källskatt och arbetsgivaravgifter att ske varje månad. Granskningen skulle alltså behöva ske kontinuerligt under året och fordra betydande arbetsinsatser vid sidan av de ordinarie redovisningsresurserna i företagen. BRÅ kan inte i denna del finna att kommissionens förslag är tillräckligt övervägt för att genomföras — — —". Det finns således åtskilliga tunga remissinstanser som endera klart avstyrker eller är mycket tveksamma till förslaget. Det är bl.a. de sakkunniga bedömningar som dessa remissinstanser har gjort och den allmänna bedömningen att det är viktigt att revisorerna kan fullgöra sina nuvarande uppgifter på ett tillfredsställande sätt som gör att vi inte vill att revisorerna skall bli skattemyndighetens förlängda arm.
Fru talman! När jag hävdar att revisorerna i dag inte har en så självständig och oberoende ställning som de borde ha, bygger detta på fakta. Även flera remissinstanser som sedan har hamnat på ett avstyrkande på vissa punkter är i alla fall så långt överens med utskottsmajoriteten, att de anser att reformarbetet måste fortsätta. När jag då talar om denna självständiga och oberoende hållning är det relativt menat. Jag vill att vi skall gå vidare. Jag anser inte att vi i dag har nått så långt som har vi har förutsättningar att göra. Rapporterna i årsredovisningarna blir gamla, säger Nic Grönvall. Så är det ju redan med de regler vi har i dag! Självfallet har företagen en skyldighet att granska årsredovisningen och sedan avge revisionsberättelse, och det sker i efterhand. Detta system varken kan eller vill vi ändra på — det skulle bli alltför tungrott och byråkratiskt. Vad som är väsentligt är att man har en löpande revision inte bara i de stora företagen utan även i många medelstora och små företag. Det innebär att man i många fall kan förebygga brister, både omedvetna och medvetna, i redovisningen. Martin Olsson hänvisar till länsstyrelserna och tidigare socialdemokratiska motioner. Nu är det på det sättet att utskottet lägger fram ett förslag, där länsstyrelserna i vissa fall ges möjlighet att besluta att utse revisorer i just de företag som har det största behovet av ett stöd, nämligen de företag som i dag saknar kvalificerade revisorer.

Fru talman! Frågorna i betänkandet om barnbidrag och framför allt frågan om barnbidrag för barn som inte är bosatta i riket har ingående behandlats av utskottet. Ärendet har också tidigare varit föremål för diskussion och beslut här i riksdagen, dock utan preciserade beslut. Enligt den nuvarande lagen om barnbidrag är bosättningsbegreppet knutet till skattelagstiftningen. Det innebär en knytning av bosättningsbegreppet till treårsgränsen. I lagen om allmän försäkring gäller för bosättningsbegreppet en gräns på enbart ett år. Olika tider gäller alltså för bosättningsbegreppet i skattelagstiftningen och i lagen om allmän försäkring. När det gäller skattelagens principer finns också en ettårsregel i fråga om skattebefrielse. Det är de här olika tidsgränserna och de olika gränserna på skattesidan samt problem när det gäller gränsdragningar som har gjort att denna diskussion kommit upp. Ettårsregeln beträffande skattebefrielse gäller inte anställda i stat och kommun. Med anledning av detta faktum har i propositionen och också i utskottsbetänkandet de som nu är anställda i staten blivit föremål för särbehandling. I propositionen och likaså i utskottsbetänkandet föreslås nu när det gäller barn till föräldrar som är bosatta utanför Sverige att bosättningsbegreppet skall gälla enligt lagen om allmän försäkring. Huvudregeln skall således vara ettårsregeln. I propositionen har man lagt fast undantag. Det gäller för det första statligt anställda. Man hänvisar här till skattelagstiftningens ettårsregel beträffande skattebefrielse. Det finns ytterligare ett undantag, och det gäller präster och missionärer. I det fallet hänvisar man till att präster och missionärer enligt kyrkobokföringsförordningen är särbehandlade i vad gäller kyrkoskrivningen. Med anledning av detta undantas också präster och missionärer från ettårsregeln. Man tillämpar en generösare syn när det gäller barnbidraget för de här grupperna. Detta innebär att för präster och missionärer förblir förhållandena oförändrade. Utskottsmajoriteten är beredd att gå ett steg längre än propositionen, så till vida att man anser att biståndsarbetare som arbetar ideellt i utvecklingsländer skall kunna få ett i förhållande till barnbidragen motsvarande bidrag, men det skall administreras och delas ut via SIDA-anslag. I reservation 1 har moderater och centerpartister i utskottet reserverat sig mot att SIDA skall betala ut en viss del av det bidrag som motsvarar barnbidraget. Finns det skäl för att barnbidrag skall utgå, skall vi också i så stor utsträckning som möjligt knyta an till lagen om barnbidrag och göra undantagen från denna lag så begränsade som möjligt. Vi menar därför att det är fel att SIDA skall stå för utbetalningen. Vi anser att det i stället är bättre att vidga undantagsbestämmelsen när det gäller denna grupp. SIDA ger i dag inte bidrag till alla ideella organisationer som bedriver verksamhet i utvecklingsländerna. Detta medför att SIDA här skulle få göra bedömningar också för organisationer som i vanliga fall inte är berättigade till bidrag via SIDA-anslagen. Vi reservanter menar också att undantagsbestämmelsen måste vidgas när det gäller barn till föräldrar som är anställda av svenska kyrkan, ett svenskt trossamfund eller ett till ett sådant samfund knutet organ. Vi vill således inte begränsa barnbidragsrätten till enbart präster och missionärer. Vi menar att alla som arbetar utomlands i svenska kyrkans eller ett svenskt trossamfunds tjänst i fortsättningen skall ha rätt till barnbidrag under den begränsade period som treårsregeln avser. Om vi följer majoritetens förslag kommer ganska många som nu är anställda av svenska kyrkan och av frikyrkor och som arbetar i andra länder att mista sitt barnbidrag. Det beror på att utskottets majoritet enbart har tagit in präster och missionärer inom ramen för undantagsregeln. Det kan i detta fall inte vara riktigt att göra en sådan gränsdragning att utfallet kan bli så olika även om man arbetar i samma organisation eller i samma kyrka. Det är med anledning av detta som vi har reserverat oss på denna punkt. Ingemar Eliasson har föreslagit att vi helt skall släppa treårsgränsen och inte knyta barnbidragsrätten till någon form av bostadsbegrepp eller till skattelagstiftningen. Jag anser att vi inte kan gå så långt. Vi måste knyta barnbidraget till något fastare regler när det gäller kontakten med hemlandet och till de bestämmelser i fråga om bosättningsbegreppet som finns i olika lagstiftningar, bl.a. skattelagstiftningen. Att vi - framför allt på grund av det faktum att vi vill se speciellt positivt på ideellt arbete — gör vissa undantag från ettårsregeln kan inte motivera att vi helt och hållet skall slopa tidsgränserna. Det skulle ju innebära att vi mer eller mindre accepterar att u-landsarbetare och de som arbetar utanför landets gränser i princip helt kan släppa kontakten med hemlandet och ändå vara berättigade till barnbidrag. Fru talman! I och med att man ändrar bestämmelser uppstår givetvis gränsdragningsproblem. Det tror jag kommer att bli fallet också i samband med att vi ändrar denna bestämmelse. Det är mycket möjligt att det blir svårt att dra en gräns mellan vad som är arbete utfört av en ideellt arbetande organisation och arbete utfört på mera kommersiella grunder och inom ramen för företagsverksamhet. Jag vill understryka att vi från moderat sida är angelägna om att utfallet av dagens beslut noga skall följas under en ettårsperiod och att vi sedan skall utvärdera utfallet. Jag vill redan här deklarera att om det visar sig att beslutet slår snett och att det blir problem med tolkningarna av de nya principerna, och då framför allt undantagsreglerna, får vi vara beredda att på nytt pröva denna fråga. Eventuellt måste vi då utvidga ettårsgränsen till en treårsgräns och till att gälla dem som arbetar utanför Sverige i andra verksamheter än inom kyrkliga och ideellt drivna organisationer. Fru talman! Jag vill med denna markering, och med vad jag har anfört beträffande innehållet i utskottets betänkande och reservation 1, yrka bifall till denna reservation.